Fru talman! Björn Körlof hade rätt på en punkt: hans anförande handlade inte mycket om brottsförebyggande rådet, utan det gällde Eko-kommissionens verksamhet. Jag tänker inte ta upp den diskussionen nu. Jag vet att det kommer förslag längre fram, som vi säkerligen får tillfälle att diskutera då. Moderaterna och folkpartiet har till detta utskottsbetänkande fogat en reservation, där man kräver en ny utredning om den ekonomiska brottsligheten. De vill utreda orsakerna till denna form av brott. Den grova ekonomiska brottsligheten är en ganska ny företeelse i vårt samhälle. I början av 1970-talet kunde man märka en kraftig ökning av organiserad och ekonomisk brottslighet, som främst riktade sig mot samhället genom att skatter och avgifter undanhölls. De skatteutredningar som vid det tillfället arbetade täppte till en del kryphål i skattelagstiftningen, men oseriösa näringsidkare fann snabbt nya områden att bedriva sin ohederliga verksamhet på. Alla var överens om att någonting måste göras och att det måste göras snabbt. Den då socialdemokratiska regeringen tillskapade brottsförebyggande rådet 1974. Hösten 1976 tillsatte rikspolisstyrelsen arbetsgruppen mot organiserad och ekonomisk brottslighet, kallad AMOB, som året efter publicerade en rapport som i allt väsentligt bekräftade den oroande bild av den ekonomiska kriminaliteten som man misstänkt fanns. År 1977 tillsattes inom brottsförebyggande rådet styrgruppen mot ekonomisk brottslighet. Denna hade till sitt förfogande ett antal arbetsgrupper bestående av kunnigt folk från myndigheter och andra organ som berördes samt forskare inom specialområden. Dessa arbetsgrupper har producerat ett antal rapporter som brottsförebyggande rådet sedan publicerat och som väckt stor uppmärksamhet ute i samhället — ett mycket gediget arbete, där problemen benats upp och genomlysts på ett föredömligt sätt. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 tillsattes två kommissioner, en som skulle arbeta med frågor rörande narkotikamissbruk och en som skulle se över och komma med förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Eko-kommissionen har nu lämnat sin slutrapport. Dessutom har den frambringat ett trettiotal rapporter med förslag till lösningar, som om de genomförs kommer att på ett effektivt sätt beskära möjligheterna till den osunda hantering som oseriösa näringsidkare nu bedriver. Fru talman! Jag har gjort denna uppräkning för att belysa en del av den forskning och det arbete som redan har nedlagts för att man skall kunna få grepp om dels vad den ekonomiska kriminaliteten är för något, dels också omfattningen av densamma. Det kan konstateras att samhället satsat både kraft och resurser för att informera sig om denna form av brott. BRÅ:s rapporter, AMOB:s rapport och rapporter, som frambringats efter forskning inom regioner och lokala områden som kommuner och län, har legat till grund för Eko-kommissionens rapporter, och jag vågar påstå att dessa är väl underbyggda. Trots snabbheten i kommissionens arbete blir man imponerad över resultatet. I detta läge kommer nu moderaterna och folkpartiet och kräver nya utredningar om den ekonomiska brottsligheten. Vad kan syftet vara med detta? Ja, Björn Körlof sade här i sitt inlägg att vi socialdemokrater ofta skyller moderaterna för att vara ointresserade av att lösa de här frågorna. Man får den uppfattningen. Syftet med kravet nu är, såvitt jag kan bedöma, att förhala att någonting över huvud taget görs i frågan. Det är inte nytt för i dag. Alla minns när utskottet realbehandlade frågorna om den ekonomiska kriminaliteten, och vi minns också utskottets betänkande 1980/81:21, där vi från socialdemokraterna krävde utredningar på flera punkter för att kunna åtgärda denna cancersvulst i samhällskroppen. Det gällde bl.a. ansvarsgenombrott vid konkurser, näringsförbud, etableringskontroll, gäldenärsbrott och revisors ställning. Vad hände i kammaren? Jo, den borgerliga majoriteten avslog våra förslag med en rösts övervikt. Då var skälen antagligen desamma som nu. Ni ville inte ens tillsätta några utredningar för att komma till rätta med problemen. Men nu, när det finns ett gediget utredningsmaterial och när kommissionen lagts fram sina förslag, kommer ni och kräver nya utredningar. Nej, mina vänner, det är allt för genomskinligt.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 Björn Körlof spekulerade i orsakerna till den ekonomiska brottsligheten. I vissa fall är det nog riktigt att skattetrycket och företagens avgifter är en bidragande orsak. Men hur kommer det sig att samhällets avgifter har hamnat på nuvarande nivå? Jo, det beror på de förhandlingar som förts mellan parterna på arbetsmarknaden. Dessa har kommit överens om en ändring. Vissa kostnader som löntagarna har haft, har lagts över på arbetsgivarna i form av arbetsgivaravgifter. Men egentligen är det fråga om löntagarnas pengar. Man går efter antalet anställda, så det kan röra sig om ganska stora summor. De som planerar, och som även begår, brott kan med nuvarande regler om inbetalning av avgifter och med nuvarande kontroll samla på sig skulder. I många fall rör det sig om miljontals kronor. Vi har aldrig sagt att konkurser är något ohederligt. Men det måste vara fel på reglerna när det är möjligt att genom konkurser planera sin ekonomi, vilket många oseriösa företagare i dag gör. Medvetet samlar man på sig en hel del skulder. Anställda och samhället får sedan ta konekvenserna. Hur vill moderaterna egentligen lösa den frågan? Skall vi återgå till det gamla systemet? Skall de anställda få pengar direkt i handen och således inte behöva vara med om att skapa trygghet? Eller skall vi genom nya regler och förordningar sätta stopp för olika falsarier? Sedan över till gnället om de höga skatterna. Vi måste försöka göra en analys och ta reda på vad vi får för våra skattepengar, hur vårt samhälle är uppbyggt. Jag tror att många människor är glada över att bo i ett samhälle, där de får betala skatt och där de har sin trygghet ordnad på ett riktigt sätt. Nej, det behövs nog en annan debatteknik. Vi skall inte inbilla människor att de lever i ett samhälle som bara skinnar dem på pengar och inte ger dem någonting i gengäld. Ännu en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Återigen har vi fått höra att moderaterna är ointresserade av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, att moderaterna i början av 1980-talet förhalade dessa frågor i justitieutskottet. Men det är någonting i Hans Petterssons i Helsingborg argumentering som inte stämmer. Han redogjorde för brottsförebyggande rådets arbete i mitten och i slutet av 1970-talet. Många och även intressanta utredningar gjordes. Jag vill emellertid framhålla att det var en borgerlig regering som tog initiativ till forskning och åtgärder på detta område. Redan då tog alltså vi från borgerligt håll initiativ. Det gäller inte minst den tidigare moderate justitieministern. Allt som påbörjats är alltså ett resultat av borgerligt initiativtagande. Det finns åtskilligt i justitieutskottets betänkanden från den tiden att peka på. Det gällert. ex stickprovskontrollerna av vissa branscher beträffande inbetalning av skatter och avgifter. Redan då började man med branschkontroller, t. ex beträffande åkerinäringen. Detta var alltså resultat av borgerliga initiativ. Hans Petterssons tal om ointresse och förhalning från vår sida överensstämmer alltså inte med verkligheten. Det intressanta är dock följande. Socialdemokraternas förslag på detta område handlade i hög grad, precis som Hans Pettersson själv sagt, om etableringskontroll och näringsförbud. En del specialfall kan visserligen diskuteras. Men om man eftersträvar generellt verkande åtgärder i syfte att komma till rätta med missförhållanden inom en viss bransch, är det inte något bra sätt. Det är som att gå fram med en lie. Det är således inte bara ogräset som försvinner utan också den växande säden. Vi måste alltså försöka hitta metoder för att — utan att använda oss av etableringskontroll och näringsförbud — komma åt dem som inte sköter sig i olika branscher. Ett sätt att verka på som är bland dem vi föreslagit och som finns i vår motion, är att engagera branscherna själva i detta arbete. Ett bra exempel på detta tycker jag advokatverksamheten ger. Även om det förekommer missförhållanden också där, är man ganska hård beträffande etiken och det sätt på vilket advokater får uppträda. De utesluts ju ur organisationen om de inte verkar på ett riktigt sätt. Jag tycker att man kan arbeta på motsvarande sätt när det gäller t.ex. hotelloch restaurangbranschen: de som inte sköter sig utan uppträder på marknaden på ett sätt som man inte bör göra i vårt land skall inte få vara med i den branschorganisation som borgar för ett riktigt beteende. Det finns andra sätt att verka på som innebär att man arbetar mer med medel som går ut på att det skall vara lönsamt att vara hederlig. Den typen av argumentering för Eko-kommissionen över huvud taget inte, utan hela tiden går argumenteringen ut på en utökad samhällelig kontrollapparat. Det saknas en sådan omvänd argumentering som förekommer bl.a. i USA och England och i alla andra västerländska stater där man har bekymmer med ekonomisk brottslighet. Där frågar man sig: Hur skall vi bära oss åt för att ha en lagstiftning som syftar till en positiv, hederlig insats från näringslivet och inte innebär utökad kontroll, som — precis som jag sade —leder till bekymmer också för den hederliga delen av näringen. Detta är besvärliga frågor, för vi vet att de som är ohederliga i en viss bransch och näringsverksamhet skapar konkurrensfördelar för sig som de hederliga inte klarar av. Då måste man engagera branschen och näringen i att försöka stöta bort dem som inte uppträder lojalt på marknaden. Jag vill ta upp ett exempel som Lennart Blom har försökt föra fram. Det gäller att arbetsgivare omedelbart skall betala in källskatteavdragen, så att man inte får dessa kvarliggande klumpar av skatt i företagen. En sådan förändring av lagstiftningen är ett enklare sätt att försöka bli av med en del av den ekonomiska brottsligheten. Jag vill alltså på det skarpaste tillbakavisa antydningarna om att vi skulle vara ointresserade av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det finns tvärtom ett mycket starkt intresse från vår sida att göra det. Jag har pekat på flera punkter där vi har lagt fram sådana förslag.
Fru talman! När vi behandlade det betänkande från justitieutskottet som jag hänvisade till i mitt inledningsanförande, hade vi på sju punkter förslag om utredningar för att komma till rätta med de förhållanden som rådde. Men detta sade den borgerliga majoriteten nej till, med en rösts övervikt. Nu har man arbetat i BRÅ, i styrgruppen, och det har utförts utredningar ute i landet som BRÅ har betalat. Detta har samlats ihop till ett material. Eko-kommissionen har gjort en sammanställning och kommer med ett förslag. Och då, Björn Körlof, kommer ni och begär en utredning. Kan man av det få någon annan uppfattning än att ni vill förhala frågan? Jag tror att många som betraktar detta seriöst anar argan list. Har ni inte det får ni försöka bete er på ett annat sätt, så att folk begriper vad ni menar. Också näringslivet plågas mycket av de förhållanden som råder. Vi har haft kontakt med små och medelstora företagare som har väldiga bekymmer beroende på den konkurrenssituation som uppstår genom dem som planerar sin ekonomi för brott, då man kan räkna med 40-45 96 lägre kostnader för utfört arbete än när det gäller de seriösa företagarna. Dessa företagare kommer att med stor tillfredsställelse hälsa den dag vi får genom dessa förslag. Det är inte bara samhället som lider, konsumenterna får också ett sämre arbete utfört — det vet jag genom mitt engagemang inom konsumentpolitiken. I dag skall jag inte diskutera Eko-kommissionens förslag, som Björn Körlof kommer tillbaka till gång efter gång. Så det här med den s.k. bulvanlagen. Det finns naturligtvis områden där man är ställföreträdare på ett annat sätt än de bulvaner som vi tänker på. Vi kan aldrig lösa dessa frågor på ett vettigt sätt, om vi inte kommer till rätta med bulvanerna. De övertar ansvaret från huvudmannen och sitter som ställföreträdare utan någon Nr 118 ekonomisk bakgrund samt driver ett företag till konkursens brant. När man sedan lagsöker dessa personer finns det varken tillgångar eller ansvar. Nej, Björn Körlof, vill ni inom moderata samlingspartiet att vi skall tro er på ert ord när det gäller er vilja att lösa de här frågorna, så får ni bete er på ett annat sätt.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande är inte allt som Eko-kommissionen har föreslagit dåligt eller felaktigt. Vi får naturligtvis se på förslagen, om det framläggs en proposition, och pröva dem på sedvanligt sätt här i riksdagen. Men den ansats som kommissionen har gjort tycker vi, mot bakgrund av forskningsläget, är felaktig. Detta hänger bl.a. samman med att — som jag var inne på — Ekokommisionen inte har brytt sig om att skapa en vetenskaplig grund för sina bedömningar när det gäller orsakerna till den brottsliga verksamheten. Man har redan från början utgått från att det förekommer ekonomisk brottslighet inom ett antal branscher av en viss omfattning, och det föranleder sedan svepande och mycket långtgående förslag som inte är fotade på en hållbar grund. Bara resonemanget om hur mycket skatter som undanhållits genom ekonomisk brottslighet pendlar så kraftigt som mellan 10 miljarder och 40 miljarder. Detta visar på vilken oerhört osäker kunskapsbas man rör sig. Och som sagt: Orsakerna till denna brottslighet har man inte brytt sig om att undersöka. Det är fundamentalt att man har detta klart för sig, innan man för fram hårda krav på lagstiftning som etableringskontroll, näringsförbud och generell lagstiftning beträffande bulvaner. Det är alltså detta vi inte kan vara med på. Det är möjligt att man skall ha en strängare lagstiftning beträffande bulvaner, och det är möjligt att man för vissa branscher skall ha en ökad kontroll i form av näringsförbud. Men det finns i Eko-kommissionens rapporter och betänkanden inget underlag för att göra dessa bedömningar i dag. Det är detta som vi är kritiska mot, och det är därför vi vill ha en utredning som grundar sig på en vetenskaplig analys, utförd av de forskare som faktiskt sysslar med detta. Det finns flera forskare i vårt land — rättsekonomer och andra — som i dag forskar rörande den ekonomiska brottslighetens orsaker och andra förhållanden. Denna forskning skulle man kunna använda sig av, men det har inte Eko-kommissionen brytt sig om. Själva direktiven, som bl.a. grundar sig på den socialdemokratiska reservationen i det betänkande som Hans Pettersson i Helsingborg refererar, är vad som ligger till grund för Eko-kommissionens förslag. Vi kan alltså inte, som vi brukar göra i det här landet, skapa oss en vettig och grundläggande kunskap, innan vi vidtar åtgärder. Det här är den huvudkritik vi framför, och det är därför vi vill ha en ny utredning. Sedan håller jag med Hans Pettersson på många punkter. Ekonomisk brottslighet i en bransch, särskilt på en ort där någon näringsidkare skaffar sig ” starka konkurrensfördelar genom att begå ekonomiska brott, drabbar de hederliga. Jag har full förståelse för att särskilt småföretagare på en ort som drabbas av sådana konkurrensnackdelar blir mycket upprörda. Självfallet måste den typen av brottslighet bekämpas. Det råder alltså inga delade meningar mellan oss på denna punkt. Men man bör göra klart för sig vilka orsakerna är till att folk beter sig på ett sådant här sätt och därigenom skapa instrument för ett ingripande. Det är här vi skiljer oss åt. Ni har redan bestämt er för vilken metod som skall användas, utan att ha ett underlag för att göra den bedömningen.
Fru talman! Björn Körlof kommer tillbaka till Eko-kommissionens rapport gång efter annan. Ni har bitit er fast i de där sakerna. Men i dag diskuterar vi justitieutskottets betänkande nr 21, där ni i en reservation krävt en ny utredning om de här frågorna. Vi får säkerligen tillfälle att diskutera Eko-kommissionens rapport när den har behandlats i regeringskansliet. Vi kommer att få förslag därvidlag, och då skall vi föra en debatt i frågan. Därvid kan vi kanske också diskutera orsakerna. Björn Körlof har flera gånger sagt att det är skatterna som är orsaken till den ekonomiska brottsligheten, och delvis håller jag med om det. Men jag vill ändå fråga Björn Körlof: Hur mycket skall vi sänka skatten för att nolltaxerare, skattefifflare och andra skall låta bli att bedriva sin osolidariska och brottsliga verksamhet? När vi sedan kommer till skott med Eko-kommissionens rapporter och de förslag som kommer att läggas fram från regeringskansliet, kanske vi kan få litet förslag från moderata samlingspartiet till hur vi skall kunna avläsa de resultat vi tidigare uppnått vad gäller arbetsgivarnas skyldigheter. Jag avser våra tidigare beslut om de olika skyldigheter som näringsidkarna i dag har gentemot de anställda beträffande pensioner, sjuklön, semesterersättning osv. Skall ni gnälla på avgifterna till dessa saker får ni också lägga fram förslag till hur man på annat sätt skall klara av att ge de anställda denna trygghet.
Fru talman! Det är svårt, Hans Pettersson i Helsingborg, att inte bita sig fast vid Eko-kommissionens förslag och rapporter, eftersom det är vad socialdemokraterna hänvisar till när det gäller ingripande mot ekonomisk brottslighet. Debatten måste med nödvändighet handla om Eko-kommissionen och dess förslag. Låt mig bara ange en synpunkt till. Hur mycket skall man sänka skatterna innan folk upphör att skattefuska, frågar Hans Pettersson. Jag vet med säkerhet att om skattetrycket är noll finns det inte heller någon skattebrottslighet. Därutöver kan jag inte säga någonting, av det enkla skälet att det inte finns några forskningsresultat som kan belysa det. Men någonstans på skalan — när skattetrycket utökas över en viss nivå — är det fullt klart att det uppträder skattebrottslighet. Så mycket vågar jag säga. Nr 118 Det finns åtminstone rimliga orsaker att anta, att ju högre skattetrycket är, desto större risk finns det för att skattebrottsligheten ökar. Men jag har Rd mycket svårt för att uttala mig om var på skalan detta börjar inträffa. P Jag har också på motsvarande sätt svårt att uttala mig om när man möjligen SRS RE ä å 2 Ekonomisk brottskan nedbringa brottsligheten om man sänker skatten. De som nu bedriver lighet skattebrottslighet upphör säkert inte med denna bara därför att skattetrycket går ned en viss bit. Men Hans Pettersson måste väl hålla med om att det finns ett samband mellan skattetryckets höjd och skattebrottsligheten. Det vore mycket intressant att få detta belyst — kanske med litet internationella utblickar till länder med olika kontrollapparater, olika skattetryck och olika ekonomisk brottslighet.
Fru talman! Jag kan hålla med Björn Körlof på en punkt, nämligen att man inte kan skattefuska då skattetrycket är noll — och det kan man aldrig prata bort på något sätt! Men då kan jag också konstatera, att om skattetrycket är noll är tryggheten också noll. Björn Körlof talar om internationella utblickar — men sådana har vi väl gjort litet till mans. Jag är säker på, Björn Körlof, att många människor i vår värld skulle sätta stort värde på att komma till Sverige och betala skatt för att ha den trygghet som vi här har byggt upp. Vad sedan gäller detta att vi åberopar Eko-kommissionens arbete, vill jag framhålla att vi i valrörelsen 1982 lovade att vi, så snart vi kom i regeringsställning, skulle åtgärda de olägenheter som finns i samband med den ekonomiska brottsligheten. Därför tillsatte vi Eko-kommissionen. Den har arbetat under litet mer än ett år och gjort ett gediget arbete, som vi tänker dra nytta av vid den fortsatta behandlingen av de här frågorna.

Fru talman! Rubriken på betänkandet, Utsökningsregisterlag, låter förvisso inte särskilt spännande eller engagerande. Men betänkandet, som bygger på en motion från mig, behandlar ett ämne som verkligen rör eller borde röra oss alla, nämligen den enskildes personliga integritet i datasamhället. Det finns bland allmänheten en alltmer utpräglad oro för dataregister av olika slag. Denna oro är fullt förklarlig med hänsyn till arten och mängden av de uppgifter om oss som finns lagrade i ett otal register. Det lär sålunda finnas mer än 50 000 personregister i vårt land. Än mera oroande framstår dock möjligheten att genom samkörning skapa nya register, där en uppgift — hur harmlös den än må vara i sig — i det nya sammanhanget kan få en helt annan innebörd och betydelse än den hade från början. Det lär t.ex. finnas 16 olika inkomstbegrepp. Genom samkörning kan den enskilde således oförskyllt få skenet emot sig, med påföljd att han kan försättas i en situation med omkastad bevisbörda. Ett av de mest närgångna registren som existerar förs för kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet. Sedan mer än tio år tillbaka har nämligen pågått ett arbete med att utforma ett ADB-stöd för kronofogdarnas verksamhet. Under drygt åtta år bedrevs försöksverksamhet med det s.k. REX-systemet inom några av de största kronofogdedistrikten. Det symboliska ordet REX är en förkortning av ”redovisningssystem för exekutionsväsendet”. Genom riksdagsbeslut i maj 1982 har REX-verksamheten utvidgats till att omfatta samtliga kronofogdemyndigheter samt permanentats. Systemet tas i drift under detta år. Anmärkningsvärt nog saknar emellertid den nu riksomfattande verksamheten stöd i särskild lag. Denna avsaknad av lag är från rättslig synpunkt ytterst allvarlig. Dagens rättslösa tillstånd har haft till följd att allt fler kastar sina blickar på kronofogdarnas register för att få ta del av dettas innehåll. Registret har redan delvis fått karaktär av ett kreditupplysningsregister. Riksskatteverket, som är starkt delaktigt i registret, lär har utarbetat särskilda dataprogram för att kunna möta förväntade beställningar från olika håll. Detta intresse för registret har i sin tur lett till en rättslig konflikt, som verkligen berör den enskilde. Kreditupplysningslagen, som antogs år 1973, har till syfte bl.a. att skydda den enskilde från otillbörligt intrång i hans personliga integritet. Av denna anledning finns det därför ett antal regler i lagen av sådan skyddskaraktär. Motsvarande skyddsregler finns inte för utsökningsregistrets vidkommande, av det skälet att det ju inte finns någon författningsreglering alls. Mot denna bakgrund är det förklarligt att utsökningsregistret kommit att användas för ren kreditupplysningsverksamhet, detta som ett rent kringgående av kreditupplysningslagen. Ju mera avslöjande uppgifter, desto bättre från borgenärens synpunkt. Datainspektionen har med anledning av min motion fattat ett beslut den 28 — Nr 118 februari i år, varigenom man i avvaktan på en utsökningsregisterlag har Torsdagen den förbjudit registrets användande för kreditupplysningsverksamhet. Denna 5 april 1984 ovanliga åtgärd kan inte ses som annat än ett uttryck för datainspektionens starka oro över nuvarande rättslösa tillstånd.

Utskottet, som instämmer i motionens syfte, har inhämtat att regeringen avser att framlägga den av mig efterlysta lagen senare i år. I den mån arbetet härpå har påskyndats till följd av min motion har jag uppnått syftet med denna. Något mera finns inte att göra. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det råder ingen tvekan om att den nya bibelöversättningen har blivit en stor framgång. NT 81 har gått ut i mycket stora upplagor och blivit en angelägenhet för hela svenska folket. Det fanns också en sådan målsättning från början. I stat-kyrka-beredningens slutbetänkande Samhälle och trossamfund framhölls att frågan om en bibelöversättning inte enbart kan anses som en inomkyrklig angelägenhet. Den är också av allmänkulturellt intresse. Det var därför staten fick ett huvudansvar för nyöversättningen av Bibeln. Kostnaderna för översättningen har från halvårsskiftet 1976 anvisats under utbildningsdepartementets kommittéanslag. Det är bibelkommissionen som haft ansvaret för nyöversättningen, alltsedan den utsågs av regeringen 1972. Bibelkommissionen har hört till utbildningsdepartementet hela tiden sedan dess. Även sedan kyrkoenheten har flyttat till andra departement har 61 bibelkommissionen fått stanna under utbildningsdepartementet. På så sätt har man markerat vikten av att kommissionens arbete är av allmänkulturell natur. Man slår också vakt om den vetenskapliga integriteten. Ingen kan beskylla bibelkommissionen för att vara beroende av någon part. I årets budgetproposition föreslås delvis nya rutiner för en verksamhet som fungerar väl. Bibelkommissionen skall flyttas från utbildningstill civildepartementet. I propositionen saknas motiv för detta, men utskottsmajoriteten anser att det är naturligt att kommissionen förs över till kyrkoenheten inom civildepartementet. Bibelkommissionen själv ser ingen fördel i detta, och det gör inte heller de kyrkliga organ som yttrat sig i frågan. Det förelås nu också en förändring när det gäller finansieringen av bibelkommissionens arbete. Kyrkofonden skall kopplas in och i varje fall delvis stå för kostnaderna. Nu är det ju så, att kyrkofonden är avsedd för svenska kyrkans verksamhet. Bibelkommissionen har, som jag tidigare sagt, en mera allmänkulturell uppgift. Det har varit en styrka i översättningsarbetet att detta har kunnat ske med den hittillsvarande finansieringen. Det sägs visserligen att kyrkofonden skall kompenseras. Men oklarheten i detta skapar osäkerhet både när det gäller finansieringen i framtiden och i fråga om t.ex. bibelfonden, som ju indirekt berörs av det nya finansieringssättet. Fru talman! Det finns alltså starka skäl att avslå utskottsmajoritetens förslag när det gäller finansieringen av bibelkommissionen, varför jag yrkar bifall till reservation 4 vid kulturutskottets betänkande nr 14.

Fru talman! Före 1983 skedde en skatteutjämning till kyrkliga kommuner dels genom ett statligt skatteutjämningssystem, dels genom att vissa lönekostnader utjämnades över kyrkofonden. fr.o.m. 1983 sker skatteutjämningen över kyrkofonden. Ett av skälen till förändringar av skatteutjämningen till kyrkliga kommuner var att det statliga systemet baserades på bedömningen av de kyrkliga kommunernas ekonomiska situation 1973. För att behålla värdet uppräknades bidragen 5 96 per år. Det innebar att systemet var okänsligt för förändringar i församlingarnas och pastoratens skatteunderlagsutveckling, som självklart varit betydande under de gångna tio åren. Det från 1983 gällande skatteutjämningssystemet över kyrkofonden bygger liksom den kommunala skatteutjämningen på en skattekraftsgaranti. I grundgarantin ingår geografiskt betingade kostnader och skäl. Garanterad skattekraft i procent av medelskattekraften varierar mellan 98 i större delen av landet och upp till 119 längst upp i norr. Finansieringen av skatteutjämningen skedde och sker genom att kyrkoavgiften höjdes från 10 till 16 öre och att de statliga kostnaderna för tidigare skatteutjämning, 88 miljoner, överfördes till kyrkofonden. När nu regeringen föreslår att statliga bidrag till kyrkofonden skall avvecklas under en tvåårsperiod betyder detta att finansieringen urholkas och skatteutjämningen, som betyder så mycket för många fattiga församlingar, äventyras. Redan innevarande år är det svårt att balansera kostnader för utjämningen — Nr 118 med intäkterna över kyrkofonden. Försvinner ytterligare nära 90 miljoner Torsdagen den blir läget rent prekärt. 5 april 1984 Redan höjningen av kyrkoavgiften med 6 öre var en fin solidaritetsförklaring från kyrkans olika församlingar. Kyrkomötet har också sagt att det torde Anslag till kyrkliga vara rimligt att dessa pengar, 88 miljoner, fortfarande utgår till kyrkofonden. — ändamål Det kan vara svårt att över kyrkans utdebitering ytterligare utjämna kostnaderna. Här i riksdagen är det endast centern som följer upp denna sin egen men också kyrkomötets uppfattning. Har inte övriga partiers ledamöter i riksdagen någon kontakt med ledamöterna i kyrkomötet? Eller vågar man säga att de talar med två tungor, en i kyrkomötet och en i riksdagen? Utskottsmajoritetens motivering för avslag på centerns partimotion är också ytterst tunn. På tre rader — nej, tre och en halv rad — åberopar man förra årets förutskickningar och avstyrker motionen. I detta sammanhang kan erinras om att regeringen nu framlagt en proposition som innebär att skatteunderlaget från juridiska personer helt skall avräknas till staten. Vi kan från centern instämma i detta, men för kyrkans del betyder det en förändring och ett inkomstbortfall på ca 170 milj.kr. Med den utveckling vi nu har kan detta belopp bli betydligt högre under kommande år. Kompensationen föreslås endast utgå med 85 miljoner, alltså med 50 26. Det blir ytterligare ett hårt slag för de små församlingarna och deras arbete och förutsättningar. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3. När det gäller medelsanvisningen för nästa år till trossamfund menar vi att man inte tagit hänsyn till den förändring i utbetalningsperiodiseringen som innebär ränteförluster för trossamfunden. Vi menar att det är angeläget att man på tilläggsstat kommer med förslag om kompensation för de uteblivna ränteinkomsterna. Det tidigare utgående ordinarie anslaget till anskaffande av lokaler för trossamfund har dragits ned ganska väsentligt. Skälet härtill är de extra pengar som betalades ut till följd av arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Vi menar från reservanternas sida att det är orimligt att göra en sådan neddragning av de årliga bidragen, då det försvårar planeringen. I alla de områden där man inte kan åberopa sysselsättningsskäl uppstår självfallet mycket betydande bekymmer. Vi föreslår därför att det tidigare årliga anslaget räknas upp med 3 96. Med detta ber jag att få yrka bifall också till reservationerna 1, 2 och 4.

Fru talman! I år har det varit en osedvanligt oskicklig hantering av kyrkofrågorna. Jag förstår att kyrkoministern i dag föredrar att hålla sig borta från kammaren. Regeringen har behandlat anslagen till de fria trossamfunden på annat sätt än anslagen till andra folkrörelser. Jag tänker då särskilt på kompensationen för ränteförlusterna till följd av de ändrade utbetalningsreglerna. 63 Företrädare för departementet har vid en utfrågning inför utskottet erkänt att detta var en ”miss” i budgethanteringen och att man skall bättra sig till nästa år. Priset betalas dock av trossamfunden. Det är obegripligt att man i departementet kan ”missa” ett så elementärt krav som detta. Jag yrkar bifall till reservation 1. Regeringen har också lyckats göra en kraftig nedskärning av bidraget till kyrkobyggnation. I fjol var det 12 450 000 kr., i år 6 500 000 kr. Nedskärningen motiveras med det extra statsbidrag som tillkom av sysselsättningsskäl och som bara gällde vissa län. Det är naturligtvis orimligt att — utan förvårning — dra ned anslaget så kraftigt. De som hade förväntat sig att kunna sätta i gång kyrkobyggen under det kommande året kan inte göra det. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund har i en skrivelse till utskottet, rik på slagkraftiga argument, protesterat häftigt. Särskilt pekar nämnden på konsekvenserna för invandrarnas trossamfund, som ofta arbetar i områden som inte prioriteras ur sysselsättningssynpunkt. Riksdagens ledamöter kan förhindra att dessa negativa konsekvenser uppkommer genom att rösta på reservation 2, som jag härmed yrkar bifall till. Mest olycklig är dock hanteringen av bibelkommissionen. På några undanstoppade rader i civildepartementets bilaga till budgetpropositionen antyds att bibelkommissionen skall flyttas från utbildningsdepartementet till civildepartementet. Det må väl vara att den nya ledningen i utbildningsdepartementet inte kan ta hand om en sådan här angelägenhet, men värre är att det samtidigt sägs att hälften av kostnaderna för bibelkommissionen skall belasta kyrkofonden. Kostnaderna beräknas för den återstående tioårsperioden bli minst 15 milj.kr. I detta sammanhang antyds också att kyrkofonden skall få ersättning i form av royaltyintäkter i samband med utgivningen av Gamla testamentet. Mot detta förslag finns många invändningar. Bibelöversättningen är en allmänkulturell och ekumenisk angelägenhet, inte en fråga för svenska kyrkan, till vilken ju kyrkofonden är knuten. Riksdagen har dessutom, för fyra år sedan, enhälligt godkänt ett avtal mellan staten å den ena sidan och Svenska bibelsällskapet, Liber Grafiska AB, Svenska bokförläggareföreningen och Kristna bokförläggareföreningen å den andra. Detta avtal reglerar utgivningen av både Nya testamentet och Gamla testamentet. Nu vill regeringen riva upp avtalet. Men vad är det som säger att de andra parterna är beredda att acceptera de villkor som regeringen ensidigt vill fastställa? Ett av problemen i samband med tillkomsten av detta avtal var att det inte råder någon säkerhet om upphovsrätten till texten. Många hävdar att den var fri, eftersom utgivningen skett genom ett statligt utredningsbetänkande. Man skulle alltså kunna tänka sig en situation där man ger ut översättningen utan att vara bunden till något avtal. Det avtal som det här är fråga om tillkom efter långvariga förhandlingar, där man i godo gjorde upp med utgångspunkt från att man inte tvistade om huruvida upphovsrätt förelåg — Nr 118 eller ej. Vid en hearing inför kulturutskottet sökte företrädare för departementet hitta principiella skäl för både byte av departement och byte av finansieringsmetod. Det blev en något ansträngd övning. Detta är en besparingsåtgärd, som finansdepartementets skickliga handläggare har lurat på aningslösa och troskyldiga företrädare för civildepartementet. Förändringen och besparingarna föreslås utan att någon kontakt har förevarit med bibelkommissionen — eller med Svenska bibelsällskapet, eller med Svenska kyrkan, som närmast berörs av kyrkofonden. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 4. Av en händelse, fru talman, fick jag just i dag mitt exemplar av den senaste utgåvan av bibelkommissionen, Nio bibelböcker. Det vore synd att sluta mitt inlägg utan att citera några rader ur denna förträffliga skrift, som jag tycker att staten kan ha råd att betala även i framtiden. Ur den apokryfiska skriften Salomos vishet: Strålande och oförgänglig är visheten. Hon är lätt att se för dem som älskar henne, man finner henne om man bara vill söka.

Fru talman! När det gäller kulturutskottets betänkande 1983/84:14 vill jag först yrka avslag på samtliga motioner och reservationer i betänkandet samt yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. När det gäller meningsmotsättningarna skall jag behandla dem i tur och ordning. 1. Bidrag till trossamfund. I en skrivelse som kommit in från samarbetsnämnden — den nämnd där det finns representanter från alla samfund eller grupper som är anslutna till eller samarbetar med Sveriges frikyrkoråd — påpekas att när det gäller statsbidrag har trossamfunden behandlats annorlunda än idrottsrörelsen, ungdomsorganisationerna och bildningsförbunden. Skillnaden består i att de sistnämnda organisationerna har fått större kompensation för ränteförluster till följd av ändrade utbetalningsrutiner. Regeringen avser att inför budgetarbetet för budgetåret 1985/86 samordna prövningen av frågan, så att samma principer skall gälla för alla folkrörelser. Utskottet understryker vikten av att så sker. Utskottet tillstyrker emellertid den föreslagna medelsanvisningen på 33,85 milj.kr., eftersom budgetsituationen inte ger utrymme för ytterligare medelstillskott. 2. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund. Till religiös verksamhet utgår särskilt lokalbidrag. Detta bidrag gäller för anordnande av lokal genom nybyggnad, ombyggnad eller köp, genomgripande upprustning av befintlig lokal samt anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokalbidraget prövas av samarbetsnämnden. Det maximala beloppet är 30 20 av skäliga kostnader, dock högst 600 000 kr. för varje församling. För budgetåret 1982/83 har endast kunnat beviljas 70 70 av maximala bidrag.

Variationen i anslagets storlek var mellan 10,8 och 11,15 milj.kr. Budgetåret 1983/84 ökade antalet till 126 och summan till 22,45 milj.kr., vilket till största delen berodde på de prioriterade länen. Detta är naturligtvis ingen normal, återkommande utveckling. Samarbetsnämnden påpekar därför: För det första: Planeringen för alla berörda blir utomordentligt nyckfull, om extra sysselsättningsinsatser av det slag som beviljades 1983/84 tas till intäkt för kraftiga reduceringar av det ordinarie anslaget. För det andra: Om sysselsättningspolitiska skäl skall få en avgörande inverkan på lokalbidragets storlek, kommer stora orättvisor att uppstå beroende på i vilket län församlingen eller församlingarna hör hemma. För det tredje: Skillnaderna i bidragsvillkoren jämfört med allmänna samlingslokaler kommer att öka. För nästa budgetår föreslår regeringen en väsentlig nedskärning av medelsanvisningen under anslaget, till stor del på grund av de genom det extra anslaget tidigarelagda byggnadsarbetena. Utskottet vill här understryka vad som anförts i samarbetsnämndens skrivelse om statsbidrag — att en nedskärning av det ordinarie anslaget kan medföra nackdelar för finansieringen av projekt som är belägna i ickeprioriterade län och som därmed inte kan erhålla sysselsättningsmedel. Utskottet utgår därför från att regeringen vid sina överväganden rörande statsbudgeten för budgetåret 1985/86 prövar de synpunkter Samarbetsnämnden har anfört. Här skulle man kunna lägga till ett uttalande av civilministern i början av det här året. Om det blir aktuellt med ytterligare åtgärder, sade civilministern i januari, för att stimulera sysselsättningen — och mycket talar självfallet för det — bör även då övervägas extra bidrag till lokaler för trossamfund. Det skriver inte regeringen i en budgetproposition, vilken framläggs i kärva budgettider, om det inte finns allvarliga avsikter bakom uttalandet. Jag tror att vi har snara besked att vänta inom detta område. 3. Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna skatteutjämningsmedel. Här kan man kort och gott hänvisa till förra årets proposition och vad som beslutades av riksdagen. Man sade att för andra halvåret 1984 bör bidrag utgå med samma belopp som för andra halvåret 1983, dvs. med 44 milj.kr. Kyrkomötet har yttrat att oförändrat belopp bör utgå t. v. och att frågan om minskning eller slopande av anslaget bör tas upp på nytt när strukturutredningens arbete slutförts — och det har inte slutförts än. Utskottet ställer sig bakom detta förslag, som inte är någon sensation utan alltså har varit klarlagt sedan ett år tillbaka. Fru talman! Så till den sista punkten i detta betänkande, som gäller bibelkommissionen. Jag vill först beröra frågan om tillhörigheten. Reservanterna tycker att det är märkligt att utredningen flyttas från utbildningstill civildepartementet. En liten bakgrund: Bibelkommissionen tillkallades den 1 december 1972 av kyrkoministern Alva Myrdal. Kommissionen tillhörde kyrkoenheten inom utbildningsdepartementet, tills enheten år 1977 flyttades till kommundepartementet. Utskottet finner det nu självklart att bibelkommissionen förs tillbaka till kyrkoenheten, som sedan 1982 ingår i civildepartementet. Slutligen några ord om finansieringen. Vi kan lugnt säga att översättningen av Bibeln riktar sig till åtminstone tre olika intresseområden, nämligen det allmänkulturella området, självfallet svenska kyrkan och lika självfallet de andra kristna trossamfunden. Medlen för täckande av bibelkommissionens kostnader förskotterades de första åren av kyrkofonden. Enligt ett riksdagsbeslut våren 1976 delas kostnaderna för bibelkommissionens arbete mellan kyrkofonden och staten. Jan-Erik Wikström borde veta att så har skett. Fru talman! Utskottet finner det naturligt att kyrkofonden även i fortsättningen är med och delar på kostnaderna för bibelöversättningen, som denna gång gäller Gamla testamentet.

Fru talman! Jag vill bara konstatera att det nuvarande systemet har visat sig att fungera mycket bra, både när det gäller departementstillhörighet och när det gäller finansieringssättet. Nu föreslår regeringen och utskottsmajoriteten att kommissionen skall byta departement och finansiering. Detta har skett utan att man haft kontakt med berörda parter, i första hand med bibelkommissionen men även med Bibelsällskapet och Svenska kyrkan. Då vill jag fråga Gunnar Thollander, som är representant för utskottsmajoriteten här: Vad är det för fel på det nuvarande systemet, och på vilket sätt blir det bättre sedan bibelkommissionen bytt departement och finansieringssätt?
Fru talman! Gunnar Thollander hänvisade till 1983 års riksdagsbeslut när han försökte förklara utskottsmajoritetens motivering till avslag på centerns partimotion i frågan. Jag tycker att det vore riktigare att hänvisa till 1982 års riksdagsbeslut, som ju var utgångspunkten för det nya systemet till skatteutjämning via kyrkofonden. Det var då man slog fast hur finansieringen skulle ske, och det var då man lade fast riktlinjerna för hur man skulle förstärka de fria församlingarnas ekonomi genom ett nytt skatteutjämningssystem. Det är ganska långsökt att hänvisa till strukturutredningen. Dess arbete pågår ju. Den remissomgång som har varit har hittills lett till över 2 000 remissvar. Vi kan redan nu notera att överväldigande delen inte vill ha någon strukturförändring på det lokala planet. Det betyder självfallet att lösningarna till utjämning den vägen kommer att bli ganska ringa. Man får ju inte bättre skatteunderlag om man slår ihop en rad fattiga församlingar till en större enhet, för den är precis lika fattig som församlingarna var var för sig. Sedan vill jag kort kommentera Gunnar Thollanders argumentation när det gäller pengarna till de lokala trossamfunden. Det var rätt skönt att höra Gunnar Thollanders motivering i fråga om detta avsnitt i betänkandet. Det stämmer helt överens med vad vi skriver i reservationen. Jag bara väntade att Gunnar Thollander skulle yrka bifall till reservation2. Det hade varit konsekvent med tanke på den mycket goda motivering som Gunnar Thollander anförde.

Fru talman! Jag letade i Gunnar Thollanders anförande efter några motiv till de ståndpunkter som utskottsmajoriteten har intagit. Jag kunde inte finna dem. Det är inte så lätt, för sanningen är ju mycket enkel: finansministern slog knockout på civilministern när det gäller kyrkoärenden. Man har alltså låtit kyrkoärendena drabbas av besparingar av långt hårdare slag än vad som är fallet på många andra håll i statsbudgeten. Nu har ju politiken sitt offerväsen, och då skall Gunnar Thollander —- som jag känner som en oförvitlig och av idealitet präglad person — försvara denna åtgärd. Det är inte särskilt lustigt. Jag måste säga att min beundran för Gunnar Thollanders solidaritet är lika omfattande som min kritik av den regeringspolitik han söker försvara.
Fru talman! Först till Lars Hjertén: Vi tycker att det är fullt normalt att detta hör hemma inom kyrkoenheten. Därför förs detta över till civildepartementet, och därmed tillbaka till kyrkoenheten. Det är svar på den frågan. Till Karl Boo: När det pågår en strukturutredning — i detta fall är den nu mitt uppe i sitt arbete — bör man väl i alla fall ta hänsyn till det arbete som pågår? Jag sitter själv med i de här cirklarna, som arbetar över hela Sverige när det gäller församlingen i framtiden. Självfallet tror jag att det finns en möjlighet att även svaga församlingar kan bli starkare tillsammans. Delvis kan jag hålla med om att svaga församlingar alltid är svaga. Men man kan göra förändringar, och det här utredningsmaterialet visar att man kan göra det. Det vore väl dumt att föregripa det arbetet nu utan att i första hand ta del av utredningens resultat. Jan-Erik Wikström säger att kyrkan är den som har fått ta de största stötarna när det gäller åtstramning. Jag har över huvud taget inte räknat ut hur många stötar kyrkan har tagit i förhållande till andra. Men det är känt att vi nu har ett allmänt hårt klimat och att åtstramning och bantning förekommer överallt. I grunden är jag emot att kyrkan skall drabbas så hårt att den lider. Men jag måste samtidigt svara att jag i grunden är av den åsikten att alla områden måste ställa upp när vi har problem i ett samhälle. Jag har inget belägg för — jag vet inte om Jan-Erik Wikström har det — att kyrkan har drabbats hårdare än andra områden. Jag tycker nog inte det. Jag menar att det här är åtgärder som man kan vidta.
Fru talman! Gunnar Thollander säger att vi tycker att det är naturligt att man för över bibelkommissionen från utbildningsdepartementet till civildepartementet och att kyrkofonden får ta på sig en del av kostnaderna för översättningen. Då är väl att märka att vi i detta sammanhang är socialdemokraterna och kommunisterna i kulturutskottet, som är regeringens förlängda arm. Närmast berörda part, bibelkommissionen, håller inte alls med om detta utan har skrivit ett brev i vilket man framför en helt annan syn. Jag skulle tro att majoriteten av berörda parter ute i landet inte heller delar kulturutskottsmajoritetens uppfattning i den här frågan. Jag tycker att det här är ett felaktigt sätt att behandla denna för hela svenska folket mycket viktiga angelägenhet. Man gör markeringen att detta inte på samma sätt som hittills är en allmänkulturell angelägenhet. Detta kan ju uppfattas som att översättningen i framtiden blir mer en inomkyrklig angelägenhet — och det tycker vi är mycket olyckligt.
Fru talman! När Gunnar Thollander, regeringen och majoriteten i utskottet här föreslår förändringar när det gäller finansieringen av skatteutjämningen medan utredning pågår, är det mycket inkonsekvent. När man nu håller på med en utredning vore det då inte bättre, Gunnar Thollander, att låta den arbeta färdigt enligt de gamla premisser som 1982 års riksdagsbeslut innebar när det gällde finansieringen av den nuvarande skatteutjämningen över kyrkofonden? Vi får väl se vad utredningens förslag innebär och vad behandlingen därefter kan ge för resultat. Men så mycket torde man ändå kunna förstå av det pågående remissarbetet som att den tvångsvisa kommunsammanläggningen har skrämt många församlingar. Särskilt tror jag att det är tvånget i förändringarna, som avskräcker oerhört många. Det kan vara en lärdom för framtiden. Jag vill mycket starkt markera att detta inte är det enda området. Vi har diskuterat ett annat tidigare i dag och ytterligare ett kommer. Det gäller skatteunderlaget från juridiska personer, och det blir ytterligare en smäll för kyrkan. Sammantaget rör det sig om summor som per år räknat kan ligga mellan 170 milj.kr. och 200 milj.kr. Det är ett stort inkomstbortfall för kyrkan, vilket självfallet måste få konsekvenser.
Fru talman! Ja, Gunnar Thollander, visst är det svårt att spara. Jag tycker emellertid att man gjort några elementära misstag i det här fallet. Det första är att man har sparat på kyrkofonden utan att ha kontakt med svenska kyrkan. Det lönar sig inte i längden att hålla på med sådana dråpslag utan att man har sedvanlig kontakt. Det andra misstaget är att man har tagit bibelöversättningen som ett sparobjekt. Jag vill dock tro att det huvudsakligen är aningslöshet i civildepartementet som ligger bakom detta. Jag kan inte tänka mig att om det suttit någon företrädare för broderskapsrörelsen, som Gunnar Thollander också företräder, i civildepartementet, man ens hade kommit på denna vilda tanke. Så illa är det väl ändå inte med den svenska statsbudgeten att man måste klämma till med en besparing som drabbar kyrkofonden, Bibelsällskapet och bibelöversättningen. Med litet större fantasi och litet större envishet hade man kunnat hitta någon annan post. Nu finns det alltid en möjlighet att rätta till detta. Den här räkningen skall juinte göras upp än på några år. Jag hoppas därför att Gunnar Thollander till kyrkoministern skulle kunna förmedla en vädjan om att han omprövar detta. Här kan han räkna med stöd från mycket stora grupper i Sverige. Det är alldeles onödigt att det skall bli politisk strid på denna punkt. Jag utgår från att det har varit fråga om aningslöshet och ett misstag ifrån kyrkoenhetens sida.
Fru talman! Först till Lars Hjertén. Jag har egentligen redan redogjort för inställningen när det gäller kommissionen och var den hör hemma. Till Karl Boo vill jag säga att ingen skrämsel finns i det arbete som nu pågår. Jag tror att man skulle ha sagt ifrån mycket kraftigare redan tidigare. Det här beslutet är dock ett år gammalt, liksom den information man har gått ut med. Till Jan-Erik Wikström vill jag slutligen bara säga att jag inte kan uppleva att det har delats ut några dråpslag. Jag tror att Jan-Erik Wikström är litet för dramatisk när han talar om dråpslag. Jag kan avrunda med att säga att det i min konfirmationsbibel stod så här: Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd den andra till. Kanske kan vi lösa de här frågorna om vi resonerar i den sinnesstämningen.
Fru talman! Jag måste säga att det förvånar mig något att Gunnar Thollander säger: Varför sade ni inte ifrån i fjol? Har Gunnar Thollander helt missat att vi då väckte en motion från centern? Vi sade ifrån lika starkt som vi gör i år att vi inte kan acceptera denna skatteindragning. Därutöver har kyrkomötet två år i rad uttalat som sin bestämda uppfattning att de här pengarna borde tilldelas kyrkofonden för att den skall kunna klara sin finansiering. Sedan vill jag bara kommentera Gunnar Thollanders tidigare redovisning när det gäller frågan om bidrag till trossamfundens lokaler. Det är givetvis så, att det för de lokaler som ligger utanför de prioriterade sysselsättningsområdena kommer en ytterligare påspädning, som civilministern annonserade. Om den sedan skall avräknas på nästa års ordinarie bidrag, blir det ännu större svårigheter för trossamfunden att planera sin byggverksamhet. Det tycker jag skulle vara synnerligen olyckligt. Därför hoppas jag verkligen att riksdagen går med på bifall till reservation 2.
Fru talman! Vi politiker får finna oss i att tåla örfilar. Men varför skulle man smälla till Svenska bibelsällskapet och kyrkofonden?

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat industriministern om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att elred-processen skall komma i bruk vid SSAB-Domnarvet och att överskottsenergin tas till vara för uppvärmning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. SSAB tillverkar stål på tre orter i landet, nämligen i Oxelösund, Luleå och Domnarvet. I Oxelösund och Luleå är ståltillverkningen baserad på järnmalmsprodukter. I Domnarvet utgörs råmaterialet av skrot. Vid anläggningarna i såväl Oxelösund som Luleå är kapaciteten att tillverka stålämnen större än kapaciteten att valsa färdiga produkter. I Domnarvet används därför, förutom egen produktion, ämnen från Luleå och Oxelösund. SSAB säljer dessutom obearbetade stålämnen. Det finns olika metoder att tillverka råjärn. Den s.k. elred-processen är en av dem. Valet av metod är beroende av olika faktorer, bl.a. tekniska och ekonomiska. Det ankommer på SSAB:s styrelse att ta ställning till vilka metoder som skall användas inom bolaget. Enligt vad jag erfarit samarbetar SSAB med flera företag i fråga om teknisk utveckling och ekonomisk utvärdering av olika metoder att tillverka stål, där bl.a. energiaspekterna belyses särskilt.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tycker fortfarande att det är en skandal, liksom det var på Åslings tid som 7 industriminister, att inte den här råjärnsprocessen kommit till användning i Sverige. Frågan är inte bara om processen skall användas i Domnarvet eller inte, utan också om processen skall tas i bruk i Sverige eller inte. Det är väl närmast fråga om huruvida Stora Kopparberg och ASEA skall förmås att använda processen eller inte. Frågan har aktualiserats genom att SKF går ut med sin plasmared-teknik för tillverkning av järnsvamp i Stockholm. Skrotet skall då ersättas i t.ex. sådan tillverkning som Domnarvet har i fråga om skrotmetallurgi. Det som egentligen är intressant är tillvaratagandet av den överskottsenergi som produceras. Det är närmast en industripolitisk och energipolitisk skandal om inte de som har den här tekniken i dag också använder den. Ett utmärkt exempel på var man skulle kunna använda tekniken är just Domnarvets järnverk, där skrotmetallurgin skulle kunna ta emot detta råjärn. Därmed skulle behovet av importerat skrot minska, och det vore väl bra. Dessutom kunde den nämnda kommunen använda denna energi för uppvärmning av bostäder. Detta är väl den egentliga frågeställningen. Jag undrar vilka kontakter regeringen har haft med dem som har den här tekniken, ASEA och Stora Kopparberg. Är man från regeringens sida beredd att ta de initiativ som är nödvändiga för att man skall kunna ta till vara de möjligheter som den här tekniken erbjuder? Finns det kontakter mellan regeringen, ASEA, Stora Kopparberg och kommuner som kan vara intresserade av tekniken? Här gäller det ju att även samhället är på hugget och tar tag i det hela. Som jag ser saken kan detta inte vara en uppgift för bara SSAB:s styrelse, som statsrådet sade i svaret. Det här har en vidare aspekt: att framtvinga användningen av en särskild teknik i Sverige. Om vi bortser från att man kanske måste binda sig för Domnarvet, som har ett stort järnverk, är principfrågan: Kommer regeringen att använda sina möjligheter att trycka på ASEA och Stora Kopparberg så att de använder den här tekniken?

Fru talman! Vid tre tillfällen under februari i år gjorde tullverket en riksomfattande valutakontroll vid utresa ur landet. Vid kontrollen utfördes i viss utsträckning kroppsvisitation. Ulf Adelsohn har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av det inträffade och om jag har för avsikt att genomföra några insatser för att förhindra att massvisitationer av tullverket upprepas. Filip Fridolfsson har frågat justitieministern om massvisitation står i överensstämmelse med grundlagens bestämmelser. Frågan har överlämnats till mig. Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att — Nr 119 undvika en upprepning av sådana aktioner som tullverket genomförde i 5 Fredagen den februari 1984. 6april 1984 Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Jag vill först konstatera att det i grundlagen inskrivna skyddet mot Om tullens kroppskroppsvisitation får begränsas genom lag . Så har skett bl.a. i 19 § lagen om straff för karesenärer I varusmugglingslagen anges att kroppsvisitation får företas på någon som misstänks ha med sig gods som skall beslagtas. Vidare får kroppsvisitation företas — utan sådan konkret misstanke — om vederbörande chef för tull-, kusteller gränsbevakning finner att en skärpning av tullkontrollen av persontrafiken till eller från utlandet med en viss lägenhet eller för en viss tidrymd på någon plats är absolut nödvändig. Vid en sådan s.k. skärpt tullkontroll får kroppsvisitation omfatta alla som ankommer eller avreser med lägenheten eller under tidrymden. I 14§ valutalagen hänvisas till varusmugglingslagens regler om kroppsvisitation när det gäller förbud mot inoch utförsel av bl.a. valuta. Jag har erfarit att den kontroll som har förekommit i detta fall normalt har bestått i en begäran från tulltjänsteman om att få se innehavet av valuta i plånböcker eller motsvarande. I de fall misstanke om varusmuggling har uppkommit har en noggrannare undersökning gjorts. Frågan om den aktuella kontrollaktionen har varit laglig eller inte har underställts justitiekanslern för prövning. Justitiekanslern har i sitt beslut funnit att kontrollåtgärden får betraktas som en lindrig form av kroppsvisitation. Det intrång som resenärerna har utsatts för synes inte ha kunnat uppfattas som mera besvärande än det obehag som en resenär kan utsättas för genom att hans resväska kontrolleras. Mot bakgrund av det skydd som i grundlagsform ges för den kroppsliga integriteten är det emellertid angeläget att inte ens lindrigare former av sådana kränkningar får förekomma utan klart och uttryckligt stöd i lag. Justitiekanslern har funnit att det inte har förelegat legala förutsättningar för ett allmänt förordnande om riksomfattande kontroll med kroppsvisitation. Den genomförda kontrollaktionen kan således inte anses förenlig med gällande lagstiftning. Justitiekanslern har vidare uttalat att han delar den av tullverket framförda uppfattningen att det föreligger ett behov av att en lindrig form av kroppsvisitation — undersökning av plånböcker och handväskor — kan företas generellt för att en meningsfull kontroll av valutautförsel skall kunna bedrivas men att detta förutsätter särskild lagstiftning. Justitiekanslern har förutsatt att tullverket beaktar vad han anfört och vidtar ingen ytterligare åtgärd. Med hänsyn till vad justitiekanslern har uttalat finns det ingen anledning för mig att vidta några åtgärder för att förhindra en upprepning av tullverkets kontrollaktion.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

Justitiekanslerns besked är klart: Visitationen saknar stöd i 19§ i lagen om straff för varusmuggling, och den är inte heller förenlig med det i grundlagen inskrivna skyddet mot kroppsvisitation. Det intressanta är att när en myndighet klart bryter mot svensk lag — denna gång i 17 600 fall — blir det inte tal om någon form av sanktion. Skulle däremot en enskild göra det, kan vi vara övertygade om att ett sanktionsstraff skulle utmätas — särskilt om det vore ett brott mot staten. Finansministern låter helt och hållet nöja sig med vad justitiekanslern har sagt. Finansministern har hittills inte tagit något initiativ, och han kommer inte heller att göra det. Finansministern får väl skicka en tacksamhetens tanke till den som har anmält ärendet till justitiekanslern, vilket har befriat den svenske finansministern från att över huvud taget reagera på detta lagbrott från en honom underställd myndighet. Regeringens och finansministerns handlande, eller snarare brist på handlande, är betecknande för den regering som vi har. I retorik och taktik har socialdemokraterna visat ett nymornat, men dock intresse för den enskildes frihet och integritet. Men när det kommer till att man skall omsätta detta nya intresse i praktisk handling är passiviteten och ointresset mycket påfallande. Till er partikongress har det väckts 500 motioner. Ingen av dem handlar om frihet. På den punkten är enigheten inom regeringspartiet total. Även om regeringen helst vill slippa att ta ställning i viktiga frågor om integriteten, kan den inte alltid komma undan. Generaltullstyrelsen har nu begärt en lagändring. Det är klart att generaltullstyrelsen litar på regeringens trogna vana att anse det viktigare att beivra brott mot staten än någonting annat. Även om myndighetens agerande inte stämmer med gällande lag får vi ingen ursäkt, och regeringen tillgriper ingen som helst sanktion. Myndigheten säger bara: Vi anser att vi behöver göra så här. Får vi inte göra det, måste lagen omedelbart ändras. Detta sker med den självsäkerhet med vilken myndigheterna kan agera under paraply av den socialdemokratiska regeringens välvillighet att på allt sätt beivra tänkbara brott mot staten. Nu måste finansministern ge besked. Tänker ni lägga fram ett lagförslag för riksdagen i enlighet med generaltullstyrelsens önskemål och göra massvisitationerna lagliga? Får jag också, fru talman, för att undvika alla missförstånd, erinra om följande. Om tullen exempelvis misstänker någon för utförsel av mycket valuta, narkotikasmuggling eller annat, har tullen redan i dag rätt att göra kroppsvisitation. Den rätten för tullen gäller också i viss lägenhet eller vid viss tidrymd på en plats, om sådan misstanke föreligger. Bakgrunden till den massvisitation som tullen gjorde var dock en annan. Det var vår egen valutalagstiftning. Vi har en mycket sträng sådan lagstiftning i Sverige. Den är, med undantag för vad som gäller i Mitterands socialistiska Frankrike, i särklass i Europa. Vår valutalagstiftning bygger Nr 119 också på den för västerländsk rättstradition mycket ovanliga principen att allt Fredagen den är förbjudet, utom det som uttryckligen medges. 6 april 1984 Det är klart att en reglering alltid innebär krav på möjligheter att kontrollera att regleringen efterlevs. Om tullverket skall kunna hindra någon som har mer än 12 000 kr. på sig vid avresan från Sverige, vill tullverket kontrollera alla som reser. ka resenärer I februari kroppsvisiterades 17 600 personer. Denna jätteaktion ledde till att 14 s.k. valutabrottslingar, dvs. personer med mer än 12 000 kr. i plånboken, ertappades. Av dem hade bara tre mer än 20 000 kr. på sig. Hur många som hade kontokort framgår inte — det är ju annars ett betydligt enklare sätt att göra av med pengar utomlands än att stoppa tusenlappar i plånboken. Det var plånböcker och handväskor tullen visiterade. Men vi kan vara helt övertygade om att det är naivt att tro att tullen skall kunna upprätthålla kontrollen bara genom att titta i plånbok eller handväska. Den som medvetet vill bryta mot valutaregleringen väljer sannolikt en annan och mera ”kroppsnära” plats än plånboken för att förvara pengarna. I förlängningen, fru talman, kommer detta säkert att ställa krav på mera intima kroppsvisitationer om man skall kunna upprätthålla valutaregleringen. Jag kan mycket väl tänka mig — med kännedom om hur myndigheterna agerar och tillåts agera — hur detta kommer att fortsätta. På generaltullstyrelsens begäran kommer regeringen säkert att föreslå riksdagen att ändra lagen. Tullen fortsätter att visitera plånböcker och handväskor. Men tullen börjar också, på mycket goda grunder, misstänka att pengarna hittat nya gömställen — behå, kalsonger och allt vad vi kan ha på oss. Då blir det nödvändigt att genomföra en ny och mera intim massvisitation. Regeringen kommer säkert att tiga, men säkert kommer någon att anmäla detta för justitiekanslern, som kommer att konstatera att denna mera närgångna kroppsvisitation strider mot den nya lagstiftningen. Generaltullstyrelsen kommer då att säga att det är nödvändigt och konstatera att det inte blir någon sanktion, men kommer inte att utfärda någon ursäkt. Däremot kommer man att omedelbart kräva att regeringen genomför den lagskärpning som gör att man kan upprätthålla kontrollen av valutaregleringen. Finansministern får ett nytt brev, och sedan får regeringen ta ställning. Detta är — om än i något ironisk form — en beskrivning av effekterna av kontrollsamhället, och det är egentligen den viktiga principfråga som denna debatt ytterst rör. Valutaregleringarna kräver mycket omfattande kontroller för att upprätthållas. Och vill vi svenskar leva i det samhälle som blir följden av att alla regleringar som stiftas i denna sal kan kontrolleras? Man kan först och främst fråga sig om det inte är ganska rimligt att vi får ta med utomlands vad vi ärligen förtjänat i vårt arbete och sedan betalat skatt för. Sedan 1977 har valutakommittén arbetet med en översyn av valutaregleringen. Under den tiden har behovet av en liberalisering av lagstiftningen blivit alltmer påtagligt. Jag vill gärna säga att för vårt parti är utgångspunkten enkel: Vi vill successivt lätta på regleringarna, precis så som den icke 81 socialistiska regeringen i Danmark har gjort, som den icke-socialistiska regeringen i Norge är på väg att göra och som den icke-socialistiska regeringen i England redan har gjort — för att inte nämna ett stort antal andra länder under icke-socialistiskt styre som inte har någon valutareglering, annat än möjligen i kristid. Får jag, fru talman, säga att det är svårt att hitta sakliga skäl för den rigorösa svenska valutaregleringen. En avreglering är dessutom det oöverträffat enklaste sättet att slippa de konflikter denna debatt handlar om. Måhända kommer finansministern här att påvisa att det finns en bred enighet i Sveriges riksdag om att man successivt skall lätta på den svenska valutaregleringen, och på det sättet ger jag finansministern en gratischans att slippa den obehagliga debatten om tullens kroppsvisitationer.

Fru talman! För den oinvigde verkar det måhända märkligt att jag deltar i samma riksdagsdebatt som min värderade partiledare Ulf Adelsohn och folkpartiets politiske talesman här i riksdagen Jan-Erik Wikström. Men det finns en förklaring till denna för mig smickrande debattsits. Det var nämligen jag som ställde frågan först. Jag tror, fru talman, att det visar att det finns en politisk vakenhet hos mig, när jag tar upp frågor som ligger på partiledarnivå. Låt mig börja med att tacka finansministern för svaret på den fråga som jag ställt till justitieministern men som finansministern har besvarat. Bakgrunden till debatten är tullverkets kontroll av utlandsresenärer. Man kan tolka tullens agerande så att alla resenärer smugglar valuta. Tullverket satte i gång en visitation på flygplatser, färjelägen och tullstationer över hela landet. I stället för att misstänka enskilda individer förutsätter man tydligen att alla resenärer är ännu icke avslöjade brottslingar. Detta tillvägagångssätt, herr finansminister, är naturligtvis djupt oroande. Chefen för tullverket försökte i en artikel i Dagens Nyheter den 2 mars att trösta de icke juridiskt skolade läsarna genom att säga att ”ytlig kroppsvisitation inte innebär att tullarna sliter kläderna av kroppen på resenärerna”. Trots att jag, fru talman, i min enkelhet aldrig har läst juridik, så begriper jag naturligtvis att tulltjänstemännen inte sliter kläderna av kroppen på resenärerna. Men man kan mycket väl känna sig avklädd inför tullens kroppsvisitation även om man får behålla kläderna på. När det gäller helt oskyldiga människor, där det inte finns ens en gnutta misstanke, är behandlingen djupt kränkande. Jag skulle vilja fråga finansministern om han inte finner tullens agerande djupt oroande. Vi har nyligen sett en flygspanande fogde, vi har sett hur bilar hejdats för kontroll, oavsett om föraren är misstänkt för någonting eller ej, och nu massvisiteras det i tullen. Dessa fasoner tillåter man sig, herr finansminister, bara därför att generaltulldirektören, enligt vad han själv uppger i sin artikel i Dagens Nyheter, vill skapa en bild av hur läget är. Hur var då läget? Jo, som Ulf Adelsohn redan har sagt, var det av 17 600 kroppsvisiterade blott 14 personer som hade mer valuta än vad som är tillåtet. Det var alltså ett magert byte. Men ännu värre är det tillägg generaltulldirektören gör till sin argumente — Nr 119 ring: Resenärerna skall i fortsättningen aldrig känna sig säkra. 5 ES ih É Fredagen den I vårt demokratiska land skall med andra ord inga hederliga, oskyldiga 6 april 1984 svenska utlandsresenärer känna sig säkra för kränkande ingrepp. Till min stora glädje har jag redan genom JK:s Branson av den aktisla Om tullens kroppskontrollaktionen fått veta att det inte funnits några legala förutsättningar för PR visitation av svens en riksomfattande kontroll med kroppsvisitation. Massvisitationen stred mot lagen. Nu förklarar finansministern att det med hänsyn till vad justitiekanslern har uttalat inte finns någon anledning för honom att vidta några åtgärder för att förhindra en upprepning av tullverkets kontrollaktion. Men tar inte finansministern litet lätt på hela den här frågan? Det avgörande är väl ändå hur de av kontrollen drabbade upplever det inträffade. De känner sig djupt kränkta. Liksom Ulf Adelsohn tycker jag att finansministerns svar är egendomligt överslätande, ty finansministern säger att det intrång som resenärerna har utsatts för inte synes ha kunnat uppfattas som mera besvärande än det obehag som en resenär kan utsättas för genom att hans resväska kontrolleras. Men om kroppsvisitationen inte innebär obehag för den enskilde, hur i all världen har vi då kunnat skriva in i grundlagen att den enskilde inte skall behöva utsättas för sådana här aktioner? Finansministerns utslätande svar kan man leva med, men allvarligare är generaltullstyrelsens reaktion. Det har i många tidningar skrivits mycket om den här affären, både på nyhetsplats och på ledarsidorna. Jag har här ett urklipp ur en stor dagstidning, som säger följande på ledarplats: ”Det är minst sagt oroande när chefen för en av våra viktigaste kontrollmyndigheter inte anser att han måste bygga sin myndighetsutövning på lagarna i stället för sina egna, eller regeringens, värderingar av vad som bör göras. Det skall bli synnerligen intressant att följa vad som händer härnäst. Skall Storebror staten svara på traditionellt sätt? Kommer den att försvara sina illegala åtgärder och så fort det går ändra lagen och därmed i efterhand legitimera och för framtiden möjliggöra maktmissbruket? Eller skall det demokratiska rättssamhällets ideal visa sig fast rotat även på generaltullstyrelsen; skall vi kort sagt inom de närmaste dagarna få se Björn Eriksson gå ut till allmänheten och säga att han gjort sig skyldig till en ordentlig felbedömning som han uppriktigt beklagar? Vi lär snart få besked om Björn Eriksson är korpral i en framväxande Storebrors-stat eller oväldig ämbetsman i det svenska rättssamhället.” Detta skrev en tidning på ledarplats. Hur reagerar då tullen på JK:s besked? Tullens stora valutarazzia stred mot lagen, men tullen finner sig inte i detta utan nu måste lagen ändras så att tullverkets agerande legaliseras. Tullen skall minsann omgående, som någon var inne på, skriva till regeringen och begära lagändring. Nu skall man med lagens hjälp beträda den kollektiva kroppsvisitationens väg, utrymmet för den offentliga maktutövningen skall öka. 83 Jag skall sluta mitt inlägg med att ställa två direkta frågor till finansministern. Anser finansministern det viktigare att behålla ett glasklart skydd för den kroppsliga integriteten, dvs. skydd mot bl.a. kroppsvisitation? Kommer finansministern att hjälpa tullverket att få den lagändring som man tydligen är ute efter?

Fru talman! Den 17 februari kl. 13.00 anlände SIDA:s styrelse till Arlanda efter att ha varit på en studieresa till Indien. Tullen missade en handfull riksdagsmän med 40 minuter. Jag måste säga att när jag läste i tidningen dagen efter om vad som hade hänt blev jag själv litet förbryllad. Jag tänkte mig in i situationen: Om jag nu hade kommit en timme senare och råkat ut för detta, hur hade jag reagerat? Jag blev nog svaret skyldig; jag hade inte speciellt studerat valutalagstiftningen när det gäller de här frågorna. Min instinkt sade mig att det var något galet med den här typen av massaktion. Sedan var det relativt lätt att gå tillbaka till gällande lagstiftning och förarbetena och finna att det var alldeles uppenbart för den som läste texterna att det inte fanns motiv för den här typen av aktion. Ändå gör den myndighet som handlägger dessa frågor, och som rimligen borde känna till lagstiftningen och förarbetena i detalj, ett sådant misstag. Det framgår ju av justitiekanslerns utlåtande att det är en alldeles entydig situation. Man gör väl den reflexionen att det ju är tur för allmänheten att vi har en justitiekansler som så entydigt kan slå fast detta. Men det är också förbryllande att ett ämbetsverk med alla dess ambitioner kan göra ett misstag som detta. Någonstans måste det ju vara fel — om inte annat så på omdömet. Värre var — det har tidigare talare påpekat — reaktionen från generaltulldirektören när justitiekanslerns utlåtande kom. I och för sig är det mänskligt att fela. Ett ämbetsverk kan göra fel, och en generaldirektör kan göra fel. Det naturliga hade varit att generaldirektören efter JK:s utlåtande hade sagt: Vi beklagar det som har hänt, och vi skall med regeringen ta upp frågan om den situation som har uppstått. I stället går han ut med ett tvärsäkert krav på att en lagändring nu måste ske. Den naturliga frågan till finansministern blir hur han ser på generaltulldirektörens synpunkt i det här avseendet. Kommer regeringen att tillmötesgå en sådan framställning? Jag utgår naturligtvis från att aktionen från tullstyrelsens sida har skötts av ämbetsverket självt, utan att någon underhandskontakt med finansdepartementet förekommit. Sedan något om själva bakgrunden till det inträffade. Hur kan det komma sig att vi i Sverige ägnar oss åt sådana här saker? Den valutareglering som vi har är ju en ransoneringslag som gäller sedan 1939 och som i stort sett ser likadan ut i dag. Under tiden har samhället förändrats i nästan alla avseenden. Den nuvarande valutaregleringen är inte särskilt effektiv. Om jag minns rätt var det Gösta Bohman som under trepartiregeringens första år lät tillsätta den valutakommitté som väntas vara klar med sitt betänkande — Nr 119 inom en snar framtid. Fredagen den Under de senaste åren har vi erfarit att det — trots vår valutareglering som 6 april 1984 är hårdare än de flesta andra västeuropeiska länders — har förekommit många spekulationer mot den svenska kronan och flera devalveringar. Jag finner att Om tullens kropps staktionen är något orimlig. Antingen skulle valutaregleringen skärpas för "=S yjsitation av svensatt vi bättre skulle kunna komma åt de problem som lagstiftningen — Ia resenärer ursprungligen syftade till att undanröja eller också bör — vilket är rimligt — valutaregleringen avvecklas. Det är intressant att konstatera att valutaregleringen i de flesta andra länder inte varit lika omfattande som här. Om så varit fallet, har man successivt avvecklat den. Därför blir min andra fråga till finansministern: Hur ser finansministern på den nuvarande valutaregleringen, som ju ligger i botten när det gäller generaltullstyrelsens aktion? Jag upprepar mina frågor: 1. Hur ser regeringen på tullverkets framställning om en ändring av lagstiftningen för att möjliggöra massvisitation? 2. Hur ser finansministern på valutaregleringen, som ju ligger i botten på hela detta problem?

Fru talman! Ulf Adelsohn överspelar som vanligt sina kort. Han startar med ett våldsamt angrepp mot regeringen. Regeringen anklagas för passivitet, lojhet uch slöhet. Vi anklagas för att slå vakt om myndighetsmissbruk, för att enbart vara intresserade av att beivra brott begångna mot staten. Brott begångna mot enskilda personer skulle däremot inte bekymra oss ett dugg. Ja, det är den vanliga härvan. Det är tydligt, att döma av den moderata uppställningen här i kammaren, att detta är ett avstamp inför fortsatta kampanjer i samma syfte. Vad skulle då göras enligt herr Adelsohn? Jo, valutaregleringen skulle avskaffas. Men, fru talman, i sex år hade moderaterna det kontrollerande inflytandet över svensk politik. Gösta Bohman — han ser så nöjd ut där han sitter i sin bänk — hade under fyra år ansvaret för valutaregleringen i Sverige. Men ni gjorde inte ett dugg i det här avseendet. Fortfarande har vi samma gamla valutareglering som 1976 när ni tog över regeringsansvaret. Tala om passivitet, lojhet och slöhet! I sex år accepterade ni detta träsk av regleringar och lät övergreppen fortgå. Detta var ett slags parafras på herr Adelsohns retorik. Nu till sakfrågan. Jag kan hålla med debattörerna — jag tror att det gäller samtliga tre deltagare i debatten; i varje fall uttalade sig Ulf Adelsohn tydligast på den punkten — om att visitation, vare sig den består i att man tittar i handväskor och plånböcker eller den består i att man undersöker sådana intima detaljer som tycks intressera herr Adelsohn, knappast är ett effektivt sätt att beivra valutasmuggling eller olovlig utförsel av valuta. Vi vet nämligen, och det vet också herr Adelsohn, att det finns en oändlig mängd vägar när det gäller att föra tillgodohavanden över gränserna. Därför vill jag framhålla, med all respekt för tullverkets avsikter i fråga om fullföljandet av 85 dess uppgifter, att den här metoden inte kan ses som en lösning på problemet med valutakontroll. Jag vill svara dem som har frågat mig om synen på valutaregleringen och huruvida tullverkets framställning om en ändring av lagstiftningen kommer att föranleda någon åtgärd från regeringens sida, att vi får avvakta förslaget från den valutakommitté som nu har suttit alltför länge men som vi väntar oss ett betänkande från i höst. Vi får se vad den kan komma till för slutsats beträffande hur den svenska valutapolitiken och valutaregleringen skall se ut i framtiden. I avvaktan på detta tänker jag inte göra någonting med avseende på just denna fråga. Däremot anser jag — och jag tror att generaltullstyrelsen delar den uppfattningen — att vi behöver se över vilka befogenheter tullverket egentligen har när det gäller att kontrollera resenärer till och från Sverige. Det som inträffat är naturligtvis beklagligt. Det är säkert synnerligen besvärande för tullverket att justitiekanslern måste konstatera att olagligheter har begåtts. Jag förstår reaktionen från tullverkets sida, att man nu vill ha klarlagt vilka befogenheterna är i olika avseenden, och till detta skall regeringen medverka. Jag kanske ändå skulle fråga Ulf Adelsohn om detta med brott mot staten. Tullverket har som en annan av sina uppgifter att förhindra olovlig införsel av varor, och framför allt den vara som kallas knark. Det är en mycket viktig uppgift för tullverket, enligt min mening. Såvitt jag förstår är det med Ulf Adelsohns definition ett brott mot staten att smuggla in knark. Blir det därvidlag samma förkastelsedom över tullverkets kontrollåtgärder som om man försöker hindra folk från att smuggla ut valuta? Såvitt jag förstår måste justitiekanslerns yttrande föranleda att vi klargör vilka befogenheter tullverket har också med avseende på knarksmugglarna. Jag tror att jag därmed har besvarat de frågor som har ställts av Jan-Erik Wikström, Filip Fridolfsson och herr Adelsohn. Vår syn på valutaregleringen är den att vi nu äntligen skall få klarlagt vilken funktion den skall ha i framtiden, och då får vi göra en bedömning med utgångspunkt från detta. I avvaktan på det behövs det inte några speciella åtgärder när det gäller handhavandet av kontroll av utförsel av valuta ur landet. Däremot bör tullens kontrollbefogenheter ses över, så att det klarläggs vilka de egentligen är. Jag utgår ifrån — och jag hoppas att mina meddebattörer gör det också — att när nu justitiekanslern har klargjort för tullverket att denna aktion var olaglig, så kommer den inte att upprepas. Jag vill, fru talman, sluta med att säga att det kanske är litet besvärligt för oss att diskutera detta här i riksdagen, när den person som företräder myndigheten inte själv kan förklara och försvara sig. Jag skulle kanske allmänt vilja be att man — om man tänker sig att utfärda eller utfärdar kränkande omdömen och gör angrepp på personer, vilket skett i de föregående inläggen — betänker att denna person inte har någon som helst chans att i denna lokal förklara eller försvara sig.

Fru talman! Om en chef för en statlig förvaltning i sin myndighetsutövning bryter mot svensk lag och justitiekanslern påpekar att han gjort detta, att det var kränkande för människors integritet och inte står i överensstämmelse med svensk grundlag, om vederbörande inte ber om ursäkt utan säger att han vill ha lagen ändrad så att han får fortsätta att göra vad som i dag är olagligt, då får denne ämbetsman finna sig i att kritiseras i Sveriges riksdag. Jag tycker faktiskt att finansministern skall vara tacksam för att det förhåller sig på det sättet. Jag sade, för att undvika alla missförstånd, att det när det gäller narkotikasmuggling och liknande redan i dag finns rättigheter för tullen att göra den typ av visitation som det här är fråga om — både när det gäller en särskild misstänkt person och, om ingen person är misstänkt, vid särskild tid på någon plats eller totalt sett på någon plats. Den lagstiftningen finns, och om Kjell-Olof Feldt hade hört på vad jag sade, hade alltså frågan inte behövt ställas. Men han kanske mera var ute i syfte att vara insinuant. Jag vidhåller med den allra största skärpa, fru talman, att denna regering är mycket mer intresserad av att beivra alla former av brott mot staten än brott mot enskild. Det är ju sedan den här regeringen tillträtt som vi har fått kronofogdarnas förlovade land. De flyger högt och lågt och gör den ena kontrollen efter den andra. Det är sedan den här regeringen tillträtt som de fackliga organisationerna tjänstgör som extra ekonomisk polis för att kontrollera företagen. Det är sedan den här regeringen tillträtt som den s.k. Heurgren-kommissionen fått fritt utrymme för det ena förslaget efter det andra, som nu skall läggas på regeringens bord — allt i syfte att komma åt brott mot staten. När det gäller brott mot enskild har regeringen stiftat en lag som ger alla som är straffade i Sverige ovillkorlig rätt att lämna fängelserna efter halva strafftiden. Kan det göras mera tydligt var ni har era prioriteringar? I denna fråga, fru talman, sade till sist finansministern att det här var beklagligt. Men jag tror att han menade att det beklagliga var att det var besvärande för tullverket att man inte exakt visste hur lagen var skriven. Jag tycker att det är mer besvärande för tullverket att man inte av den glasklara lagstiftning som finns kunde dra de rätta slutsatserna. Det är inte så, herr Feldt, att det här är fråga om att få klarlagt vilka befogenheter tullen har, att det skulle vara detta man har bett om. Nej då. Justitiekanslern har med all tänkbar tydlighet klarlagt exakt vilka befogenheter tullen har. Vad tullen har begärt är att man skall få rätt att göra det som nu är olagligt. Det är vad man har begärt av herr finansministern. Vad skulle herr Adelsohn då själv ha gjort? säger Kjell-Olof Feldt. För det första skulle jag avreglera. Då säger herr Feldt: Ni hade sex år på er, och ni gjorde ingenting. Själva satt ni från 1939 fram till 1976, under vilken tid inte någonting hände — utom en viss uppluckring av lagstiftningen med anledning av en motion av Gösta Bohman 1960. 1977 tillsatte Gösta Bohman den kommission som ännu inte är klar. Om vi kan kritiseras för något, är det möjligen valet av den ordförande som sedan dess suttit och icke fullföljt arbetet. Det behöver jag emellertid inte gå in på här, det kan vara onödigt. Den nuvarande regeringen har emellertid suttit i två år, och ännu har ingenting kommit fram. Kritisera då inte oss för den tid när vi satt i regeringsställning, när den som är ordförande i utredningen dessutom är en partibroder till herr Feldt. Se i stället till, det tycker jag vore det bästa, att valutakommissionens förslag kommer i höst — då skall vi ta ställning till detta. Kan det komma något gott ut av denna debatt, är det om vi kan få en successiv avreglering av den svenska valutaregleringen. Låt oss nu hoppas att regeringen lägger fram ett sådant förslag i höst, och att vi här i riksdagen kan skiljas från detta beklagliga ärende med ett konstaterande att vi från oppositionens sida beklagar att en förvaltning betett sig som den gjort. Vi beklagar att regeringen inte kommer med något som helst omdöme om detta i sak. Möjligen kan detta ändå sluta i att den lagstiftning som tvingar till dessa kontroller luckras upp och att vi på det sättet når ett lyckligt slut på en affär som inte är alltför behaglig.

Fru talman! Finansministern struntade fullständigt i att svara på mina frågor, och det är nog ganska förståeligt att en fotfolkspolitiker av min kaliber hamnar i kläm i en debatt där partiledare deltar. Jag tror ändå att det är ganska oklokt av finansministern att uppträda på det här sättet. Det var nämligen inte så länge sedan finansminister Feldt var riksdagsman Kjell-Olof Feldt och satt långt uppe på Dalabänken. Valvindarna blåser ganska kraftigt, och efter 1985 är det kanske ombytta roller, så att Kjell-Olof Feldt sitter där uppe igen. Jag kommer givetvis inte att bli finansminister. Men jag sitter måhända i ett parti som har regeringsmakten, och finansministern kanske får uppleva hur det känns att ställa frågor som inte besvaras. Jag tycker att det är svagt av finansministern att inte svara på distinkta och för allmänheten mycket intressanta frågor, som gäller den personliga integriteten.
Fru talman! Jag vill gärna betyga att jag tycker att tullen på det hela taget gör ett mycket bra arbete, och jag tror att de flesta svenska medborgare har en positiv grundsyn vad gäller den tullkontroll som sker i flyghamnar och båthamnar. Mitt intryck, från väldigt många resor, är att tullpersonalen uppträder på ett trevligt sätt och att det finns en allmän sympati för behovet av granskning av resgods och annat — inte minst sedan vi har fått knarktrafiken. Därför är det naturligtvis trist när en sådan här situation uppstår, som kan rycka undan grunden för detta förtroende. Jag tror att det hade varit bättre om generaltulldirektören hade gått ut och sagt: Vi beklagar detta misstag. Vi skall fundera över vilka slutsatser vi kan dra. — Då hade mycket av den här debatten varit överflödig. Nu tycker jag ändå att finansministern har klargjort att regeringen inte Nr 119 avser att tillmötesgå eventuella framställningar om skärpning av lagstiftning Fredagen den på den här punkten. Men det finns anledning att återkomma till frågan om — & april 1984 valutaregleringen. Jag tror att det står klart för allt fler att den gamla lagstiftningen är totalt överspelad. Vill man komma åt problemen på den här Om reformering av sektorn måste man ha andra instrument än den typ av visitation som nu har skördeskadesysteägt rum.

Fru talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen överväger att vidta med avsikt att snarast möjligt reformera skördeskadesystemet. Nuvarande skördeskadeskydd för det svenska jordbruket infördes år 1961. Syftet med skördeskadeskyddet är att ge de enskilda jordbruksföretagarna ett från olika synpunkter skäligt ekonomiskt skydd mot förluster på grund av skördeskador. Skyddet är obligatoriskt för alla jordbruksföretag med minst 2 ha åker. Det omfattar alla mera allmänt odlade grödor. Skyddet är ett allriskskydd, dvs. ersättning utgår oavsett orsaken till skadorna. Genom att självrisken är förhållandevis hög, har skyddet karaktär av katastrofskydd. Efter hand har det visat sig att nuvarande skördeskadeskydd i vissa avseenden inte fungerat på ett fullt tillfredsställande sätt. Det var mot denna bakgrund jag år 1976 tillsatte en utredning för att se över skördeskadeskyddet. Utgångspunkten för utredningens arbete var bl.a. att de enskilda jordbruksföretagarna alltjämt skulle kunna ha tillgång till ett skäligt ekonomiskt skydd mot förluster till följd av större skördeskador. Utredningen lade fram sitt förslag i maj 1979. Några åtgärder med anledning av utredningens förslag vidtogs inte av den borgerliga regeringen före regeringsskiftet hösten 1982. Mot bakgrund av vad jag nu sagt samt önskvärdheten av att minska kostnaderna för den allt dyrare administrationen för skyddet aktualiserade jag i maj 1983 åter frågan om det framtida skördeskadeskyddet. Frågan blev under sommaren 1983 föremål för viss kompletterande utredning. Vid de överläggningar om jordbruksprisregleringen som nyligen avslutats har enighet uppnåtts om att arbetet med frågan om skördeskadeskyddet skall fortsätta i en särskild grupp, och syftet är att förslag om ändrat huvudmannaskap för skyddet skall föreligga i sådan tid att proposition kan läggas fram under 1984/85 års riksmöte.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det ovanligt kraftiga vårregnet under 1983 vållade avsevärda skador på nysådd åkermark. Sedan utfallet av skadeersättningarna är känt, nödgas vi konstatera, att skyddet bristfälligt och i de flesta fall inte alls har kompenserat drabbade jordbrukare. Det faktum att den sensådda arealen på grund av torkan har orsakat stora förluster har ej i tillräcklig omfattning beaktats. De krav på inventering bl.a. vad gäller vall och höstgrödor som har framförts t.ex. från Skaraborgs län har inte heller uppmärksammats. Det nuvarande systemet fyller inte sin funktion i många enskilda fall, och förefaller snarare, som en lantbrukare uttryckte det, vara ”ett lotteri med sämsta tänkbara utdelning”. Jag skall belysa detta med ett exempel. En lantbrukare i det drabbade området har fått ett besked, där avvikelsen från normskörd utgör 261 000 kr. eller 17,6 70 av normskördevärdet. Ingen ersättning utgår eftersom självrisken är uträknad till 29,5 90 eller i kronor 436 000. Om man däremot hade beaktat skadorna på höstvetegrödan, skulle avvikelsen ha blivit 687 000 kr., vilket efter självrisk skulle utlöst en ersättning av 251 000 kr. Men så blev det inte, och brukaren blev som sagt helt utan ersättning. Ett skördebortfall som värderas till närmare 700 000 kr. är så allvarligt att den framtida ekonomin för brukaren knappast kan repareras. Det nuvarande systemet måste tas bort och ersättas av ett nytt system som är så konstruerat att det knyts till den enskilda fastigheten, vilken har sin egen normskörd och skaderegleras efter de faktiska skadorna. Ett kommande skydd måste också arbeta med betydligt lägre självrisk. Man skulle kunna tänka sig ett enskilt fonderingssystem, typ skogskonto eller investeringskonto, där det blir upp till var och en att avsätta ett visst belopp per hektar och år. För lantbrukare som nyligen startat sin verksamhet kan man tänka sig att nuvarande fondmedel står kvar som en garantfond ur vilken räntefria lån kan beviljas under nyetableringstiden. Fru talman! Min följdfråga till jordbruksministern blir om regeringen kan tänka sig att medverka till att ett nytt system byggs upp efter dessa principer. Dylika tankar fördes f.ö. fram från moderat håll vid den tidpunkt då det nuvarande systemet kom till, men dessa tankar vann inte gehör. Vad som nu har hänt och som jag har pekat på med mitt exempel talar för en sådan uppläggning.

Fru talman! Sten Svensson har verifierat den kritik av systemet som jag ansåg att det fanns skäl för redan 1976 när jag tillsatte utredningen. Jag konstaterar att det inte hände någonting under de borgerliga regeringsåren i detta avseende. Jag har nu för min del avsikten att fullfölja det arbete som påbörjades med tillsättandet av denna utredning för att vi skall komma fram till en bättre lösning. Jag tror att det skulle vara fel av mig att föregripa den tillsatta gruppens arbete genom att svara Sten på Svenssons fråga, när man nu har kommit Nr 119 överens om att fortsätta diskussionerna kring skördeskadeskyddet där. Jag Fredagen den menar att denna grupp, i vilken jordbrukarna själva finns representerade, 6 april 1984 bör få diskutera frågan, så att vi i gott samförstånd kan hitta en bra lösning.
skördeskadesyste Fru talman! Jordbruksministern säger att han inte skall göra något annat = mer än att avvakta arbetet i den grupp som skall studera frågan om det framtida huvudmannaskapet. Men vad hjälper det dem som har råkat så illa ut som jag nyss redovisade i ett exempel? Vilket råd har jordbruksministern att ge dem som har hamnat i en närmast katastrofal ekonomisk situation till följd av händelserna under våren 1983? Det har nu gått ett år sedan dess. Den jämförelse som jordbruksministern gör stämmer inte. Situationen påkallade ju ett initiativ från den dåvarande regeringens sida.

Fru talman! Inom skördeskadeskyddets ram finns en möjlighet till s.k. behovsprövat bidrag. Ansökningar om sådana bidrag skall vara inlämnade till den 12 april. När vi kan överblicka omfattningen av dessa ansökningar kommer ställning att tas till vilka utbetalningar av behovsprövade bidrag som kan komma att göras. Sedan säger Sten Svensson att jag tydligen bara tänker avvakta vad den grupp som efter överläggningarna kommit till stånd för att lösa den här frågan kommer att föreslå. Det skulle vara underligt om jag inte skulle respektera det resultat man kommit fram till i överläggningarna mellan jordbruket och regeringens kommitté.
Fru talman! En sak som kunde ha gjorts hade varit att snabbt gå ut med information om vilka alternativa handlingsvägar man kunde använda sig av för att få hjälp. Det har varit dåligt med den saken, eftersom många fortfarande är ovissa om vad som gäller. Många har inte haft klart för sig att man först måste söka det behovsprövade stödet innan något annat stöd kan komma i fråga. Ytterligare en sak, fru talman! Enligt uppgifter i massmedia utlovade myndigheterna efter uppvaktningar från olika håll att det skulle bli en individuell prövning. Får jag då fråga jordbruksministern: På vilket sätt beaktade man detta i samband med de besked som nu har lämnats?
Fru talman! Jag utgår från att lantbruksnämnderna har gett den information som de i detta sammanhang kan ge. Jag utgår också från att jordbrukets egna organisationer har sådan kontakt med sina medlemmar att information 91 på den punkten kan lämnas i den omfattning som är nödvändig. När det gäller de enskilda bidragen är det naturligtvis en sak som måste prövas när vi fått in ansökningarna och kan bedöma omfattningen. Det går inte för mig att stå här i riksdagens talarstol och pröva bidragen.
Fru talman! Jag vill peka på den förändrade situation som har inträtt i och med att katastroffonden upphörde att gälla fr.o.m. den 1 januari 1984. Det hade alltså påkallat extra initiativ från regeringens sida för att gå ut och informera om vilka regler som gäller i den i förhållande till tidigare förändrade situationen. Det är det nya i detta sammanhang. Sedan konstaterar jag att man inte har levt upp till de löften som getts. Bl. a. har en tjänsteman från SCB varit ute och lovat att man skulle göra en individuell prövning. Det har inte skett, och det förefaller som om jordbruksministern är medveten om detta men inte öppet vill erkänna att man brustit på den punkten.
Fru talman! Jag utgår från att Sten Svensson när han talar om katastroffonden menar den fond som icke är avsedd för detta utan för helt andra ändamål. De här skadorna har prövats i den ordning som vi hitintills haft möjligheter att tillämpa. Om vi nu är kritiska mot systemet — både Sten Svensson och jag — tror jag att vi också bör vara överens om att avvakta resultatet av den grupps arbete som nu är tillsatt för att försöka komma till rätta med frågorna. Det är tyvärr på det sättet att det aldrig går att retroaktivt förändra de förhållanden som uppkommit på grund av ett system som man inte är belåten med.
Herr talman! Jag vill konstatera att vi diskuterar två frågor. Vi är överens i den första frågan, nämligen när det gäller att långsiktigt få fram ett nytt system, eftersom vi också är överens om att det nuvarande systemet inte fungerar. Den andra fråga som jag tagit upp är att det behövs snabb hjälp till dem som drabbats av den katastrof som inträffade 1983. Där anser jag — till skillnad från regeringen — att man måste handla väldigt snabbt för att klara ut den ekonomiska situation som många enskilda lantbrukare har hamnat i. Det handlar i många fall om förluster i halvmiljonklassen. Det talar för att man här måste överväga snabba och effektiva åtgärder för att klara den enskildes ekonomiska situation.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om det inom ramen för — Om ökade järnarbetet att minska kväveoxidoch svavelutsläppen ingår planer på ett bättre = gstransporter för utnyttjande av järnvägen för långväga godstransporter. att minska luftför Inom ramen för det arbete på miljövårdsområdet som syftar till att oreningarna begränsa försurningsproblemen skall självfallet alla möjligheter tas till vara att minska sådana utsläpp som kan bidra till försurningen. Därvid måste självfallet också utsläppen av luftföroreningar från motorfordon begränsas så långt som möjligt. Fördelning av godstransporterna mellan landsväg och järnväg kan emellertid inte avgöras uteslutande med beaktande av hur de olika trafikmedlen påverkar försurningen. När det gäller bilismens roll i samband med försurningsproblemen är det i första hand åtgärder för att åstadkomma en effektivare avgasrening i syfte att minska försurande utsläpp som blir aktuella.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att hans uttalande om att utsläppen från motorfordonen skall begränsas så mycket som möjligt är ganska koncist. I min interpellation har jag särskilt berört den s.k. skogsdöden, som har samband med försurningen. När man tar del av nyligen i Västtyskland publicerade rapporter, där de årliga skogsskadorna anges vara i storleksordningen 150 miljarder kronor, börjar man verkligen ana hela omfattningen av problemet. Senare tids forskarrön visar att utsläppen av kväveoxider uppenbarligen spelar den största rollen. Biltrafiken svarar, som väl alla vet, för 60 70 av dessa utsläpp, medan eldning med kol och olja för uppvärmning endast svarar för ca 15 90 av kväveoxidutsläppen. Det här skulle jag särskilt vilja betona, eftersom det inte framgår av svaret att det just är inom trafiksektorn som bestämda åtgärder måste vidtas, om man vill minska de utsläpp som orsakar skogsdöden. Det gäller naturligtvis inte bara Sverige, utan hela Västeuropa. Jag vill kommentera jordbruksministerns betoning i svaret av att avgasreningen är en förstahandsåtgärd då det gäller att minska de försurande utsläppen.

Detta är verkligen en komplikation. Man måste komma ihåg att ett dieseldrivet tungt fordon kan släppa ut 10-15 gånger mer kväveoxider och partiklar än en personbil, räknat per kilometer körsträcka. 93 Det är i det här sammanhanget som min interpellation får aktualitet. Vilka alternativa transportmedel kan användas för att man åtminstone till en del skall kunna få över det transportarbete som nu utförs med lastbilar och bussar till alternativa transportresurser? Jag kommer från Norrland och kan inte undgå att se hurt.ex. skogsnäringens transporter, både av råvaror och av färdigvaror, för det mesta sker med bil, trots att alternativ finns, främst i form av järnvägstransporter. Nu säger jordbruksministern i interpellationssvaret att fördelningen av godstransporter mellan landsväg och järnväg inte avgörs enbart med tanke på hur trafikmedlen påverkar försurningen, och det påståendet går ju inte att gendriva. Något som inte står i svaret, men som jag ändå utgår från att jordbruksministern måste instämma i, är att transportsättet dock kan medverka till större eller mindre omfattning av utsläppen och därmed till att vi får mer eller mindre av försurning. Enligt min mening vore det bra, om de olika departementen direkt samarbetade i denna fråga. I detta fall skulle jordbruksoch kommunikationsdepartementen kunna samarbeta för att söka vägar till en minskning av försurningen, genom prövning av transportsätt som utgör alternativ till dieselbilarna, som nu används i så stor utsträckning. Jag menar naturligtvis att ökad användning av tåg är ett bra exempel på detta. Jag vill till slut ställa frågan om man har planer på ett sådant samarbete, särskilt mellan jordbruksoch kommunikationsdepartementen när det gäller att tackla frågan om hur användningen av dieseldrift i trafiken skall kunna minskas.
Herr talman! Sven Henricsson och jag är helt överens när det gäller de faror som den hotande miljökatastrofen i samband med försurningen innebär. Efter de debatter som vi har haft här i riksdagen utgår jag ifrån att Sven Henricsson är medveten om de åtgärder som regeringen nu vidtar för att möta riskerna. Självfallet har Sven Henricsson rätt när han säger att kväveoxiderna utgör en växande risk i dessa sammanhang. Härvidlag har vi varit överens både i Sverige och i hela Norden. Nu senast träffades representanter för tio länder i Canada, och vi var då överens om att vi gemensamt måste försöka göra vad som är möjligt för att komma till rätta med problemet med bilavgaserna. Vad de nordiska länderna gemensamt beträffar har vi sagt oss att vi skall avvakta mötet i april inom EG. Situationen är ju den att Västtyskland spelar en aktiv roll. Västtyskland har i betydande grad förändrat inställningen i de här frågorna. Nu ser vi en möjlighet att på en bredare front än vad som tidigare tycktes vara möjlig få fram effektivare åtgärder än vad som förut bedömdes vara realistiskt. Här pågår alltså ett intensivt arbete. Problemet är naturligtvis de dieseldrivna fordonen. Inom den aktionsgrupp som jag har tillsatt för att ta fram underlag för åtgärder på både kort och lång sikt får man diskutera alla sådana här frågor. Det finns problem med de tekniska lösningarna, men jag hoppas att man skall kunna komma en bit på väg. Däremot är det svårt att i aktionsgruppen ta in uppgiften att så att Nr 119 säga lägga om hela den svenska transportpolitiken. Självfallet finns det nära Fredagen den och fortlöpande kontakter mellan jordbruksdepartementet och kommunika = & april 1984 tionsdepartementet i alla frågor som har med miljö att göra. Inte minst gäller detta trafikmiljöproblemen, som i det här sammanhanget dyker upp då och Om ökade järndå. Vad jag inte har kunnat ställa i utsikt är att vi inom den kommitté som vägstransporter för arbetar med aktiva åtgärder mot försurningen också skall ta över uppgiften — att minska luftföratt handlägga organisationen av vår trafikförsörjning.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis som någonting positivt att det också pågår ett aktivt arbete med problemen med utsläppen från dieseldrivna fordon. Jag fick emellertid inte något direkt svar på frågan om huruvida det finns några konkreta planer på att gå in och pröva möjligheterna att få fram en ökad användning av alternativ till dieselfordonen. Det är ändå — det medgav jordbruksministern — stora problem förknippade med att avgasrena dieselmotorer. Det har nyligen gjorts utredningar och undersökningar som också bekräftar detta. Men som ett led i arbetet för att minska kväveoxidutsläppen kunde t.ex. de som handhar den regionala trafikplaneringen i länen få i uppdrag att närmare studera möjligheterna att överföra långväga godstransporter i ökad omfattning från landsvägarna till järnvägen. Det förtjänar nämnas i sammanhanget att SJ har 20 000 vagnar uppställda och att SJ har betydande överkapacitet, framför allt när det gäller infrastrukturen, dvs. banor o. d.

Herr talman! Sven Henricsson gav i sitt senaste anförande belägg för hur det går till när man försöker lösa trafikförsörjningsproblemen här i landet. Man för exempelvis på regional nivå in den här typen av överväganden i bilden, något som jag finner naturligt och riktigt.
Herr talman! Bara en slutlig kommentar. Det sista jordbruksministern sade tolkar jag faktiskt så att den här interpellationsdebatten i all sin enkelhet bidragit till att jordbruksministern särskilt understrukit vikten av att man på regional nivå undersöker möjligheterna till en trafikstruktur som i högre grad beaktar just problemen med kväveoxidutsläppen.

Herr talman! Karin Ahrland har ställt följande två frågor till mig. Avser statsrådet lägga fram förslag på grundval av den s.k. Dagmargruppens förslag? Om svaret är ja, kommer Dagmargruppens förslag att först på vederbörligt sätt presenteras för att möjliggöra en bred diskussion av den principiellt viktiga frågan om läkares etableringsrätt resp. offentligt monopol inom sjukvården? I överenskommelsen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen under år 1984 angavs att arbetet skulle fortsätta med att utreda möjligheter och konsekvenser av att i ökad omfattning föra samman och schablonisera ersättningarna från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Utredningsarbetet skulle också klarlägga hur en mer schabloniserad ersättning till de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle samordnas med försäkringens ersättningar till privatpraktiserande vårdgivare. Vidare skulle prövas möjligheterna att till ersättningssystemet från sjukförsäkringen helt eller delvis knyta an nuvarande driftbidrag för den psykiatriska vården. Utredningsarbetet skulle enligt överenskommelsen bedrivas inom ramen för socialdepartementets hälsocoh sjukvårdsberedning. Detta har skett genom att arbetet lagts på en av beredningen inrättad arbetsgrupp som fått arbetsnamnet ”Dagmargruppen”. Inom hälsooch sjukvårdsberedningen har även frågan om s.k. fritidspraktiker särskilt tagits upp. Detta har skett bl.a. mot bakgrund av riksdagens uttalande år 1977, att om antalet ersättningsberättigade besök hos fritidspraktiker översteg 300 000 per år skulle anslutningsbestämmelserna omprövas. Enligt riksförsäkringsverkets beräkningar var antalet besök hos fritidspraktiserande läkare över 600 000 under år 1983. De konstruktionsfrågor som behandlats inom ”Dagmargruppen” har betydande ekonomiska konsekvenser och de har därmed ett starkt samband med de överläggningar som i år liksom tidigare år förts mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om statens ersättningar och bidrag till sjukvårdshuvudmännen. I årets överläggningar har det visat sig möjligt att nå en samlad lösning på såväl konstruktionssom ersättningsfrågorna. Det är denna överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmänner som ligger till grund för den proposition som regeringen lägger på riksdagens bord den 11 april i år. Då förslaget inte innebär någon ändring i läkares rätt att etablera sig som privatpraktiker ser jag inget skäl till att i detta sammanhang diskutera frågan om läkares etableringsrätt resp. offentligt monopol inom sjukvården.

Herr talman! Det är inte första gången i år som systemet med s.k. Fredagen den privatläkare — vilket betyder läkare som inte avlönas av kommun eller & april 1984 landsting — debatteras i riksdagen. Det är säkert inte sista heller. Just därför är det för mig angeläget att allra först mycket noga understryka att syftet med min interpellation är att se till patienternas behov. privatläkarpraktik Jag är nämligen övertygad om att vi alla om och när vi blir sjuka har större chans till s.k. adekvat sjukvård om det då finns både landstingsanställda och privatpraktiserande läkare att välja emellan. Jag har ju, herr talman, själv skrivit under propositionen om den nya hälsooch sjukvårdslagen som talar mycket om landstingens skyldigheter i sjukvården, men som samtidigt säger ifrån att det är vårdens kvalitet som är det viktiga. Det viktiga är inte vem som skriver ut lönebeskedet till läkaren. För patientens bästa är det med andra ord bra med konkurrens och fri etableringsrätt även i sjukvården. Jag blir inte särskilt entusiastisk, herr talman, när man använder arbetsmarknadsskäl som argument för att bevara tandläkarhögskolan i Malmö. Jag tycker t.ex. det behövs en tandläkarutbildning i södra Sverige — för patienternas skull. För patienternas skull ogillar jag tanken på att enskilda läkare skall få öppna praktik enbart i Norrland; patienterna behöver dem faktiskt i hela Sverige. Jag tillåter mig dessutom ifrågasätta att det verkligen blir fler läkare som löser biljett till Norrland bara därför att de inte får bota sjuka också på fritiden i Sydeller Mellansverige. Som bekant har ju Läkarförbundet nu förklarat att läkarna är villiga att frivilligt resa norröver bara de slipper Dagmar. Det borde regeringen ta fasta på och åtminstone resonera med Läkarförbundet och inte envetet säga nej. Herr talman!

Jag skall inte göra någon hemlighet av att vi i de förhandlingar som pågick mellan den dåvarande regeringen och Landstingsförbundet och Läkarförbundet innan propositionen framlades förde en diskussion om just den bestämmelse som säger ifrån att även andra än landstingskommunerna får bedriva hälsooch sjukvård.

Jag utgår som tidigare framhållits från att dessa andra vårdgivare i största möjliga utsträckning kommer att aktivt 9” delta i en sådan samverkan. — —— En läkare får etablera sig som privatläkare även om han inte kan komma överens med landstingskommunen om hur de skall samverka. Landstingskommunerna har sålunda ingen bestämmanderätt över de privatpraktiserandes verksamhet.

Nu påstår Gertrud Sigurdsen att Dagmarförslaget, som vi kan kalla det, inte innebär någon ändring i läkares rätt att etablera sig som privatpraktiker, och hon ser inget skäl att ”i detta sammanhang” diskutera frågan om läkares etableringsrätt resp. offentligt monopol inom sjukvården. Herr talman! Jag vill påstå motsatsen, i fråga om både etableringsrätten och diskussionen. Jag kan naturligtvis inte, och vill inte, hindra någon att ha andra åsikter än jag när det gäller etableringsfrihet — åsiktsfriheten tror jag faktiskt att vi båda hyllar. Jag vet också att socialdemokraterna tror att etableringskontroll löser en massa problem — trots att verkligheten visar att det i allmänhet skapar lika många nya. Men jag måste erkänna att jag blir lindrigt sagt förvånad när Gertrud Sigurdsen säger att hon inte ser skäl att ”i detta sammanhang” diskutera etableringsfriheten. Förslaget innebär, som jag har förstått det, ett stort ingrepp i just etableringsfriheten. Vid det här laget har det varit så pass mycket skriverier i pressen om förslaget att jag tror att jag har ganska klart för mig vad det går ut på, trots att förslaget inte har varit ute på remiss eller föremål för någon öppen diskussion innan propositionen skrevs. Bara det är ganska märkligt, eftersom förslaget innebär så genomgripande förändringar av det försäkringssystem som vi hittills har haft. Sådana diskussioner brukar inte föras i stängda rum. Jag förstår inte heller hur Gertrud Sigurdsen kan påstå att förslaget inte innebär någon ändring i läkares etableringsrätt. Jag måste fråga: Har allt som stått i tidningarna varit fel? Är det inte sant att regeringen träffat avtal med Landstingsförbundet om att läkare som vill starta privatpraktik skall kunna anslutas till den allmänna försäkringen bara om landstingen tillstyrkt det? Är inte det detsamma som etableringskontroll? Jag vill gärna ha besked av Gertrud Sigurdsen på det. Är det inte sant — som det har gått att läsa och höra i massmedia — att det i fortsättningen blir fri etableringsrätt i vissa Norrlandslän, men bara där? Inte är väl journalisterna så illa informerade? Jag är tacksam för svar också på den punkten. Även om Gertrud Sigurdsen inte vill diskutera etableringsfrihetens fördelar eller nackdelar, kanske jag ändå kan få svar på raka frågor. Är det inte sant att de som i dag har privatpraktik får fortsätta, men att alla som vill överta deras praktik eller starta egen ny praktik bara får göra det om det landsting där de vill arbeta har tillstyrkt det? Jag vill gärna ha svar. Jag vet att Gertrud Sigurdsen kan upprepa att vem som helst får öppna praktik — det finns inget lagligt förbud mot det — och så sluta där, men jag menar att en förutsättning för att man skall kunna öppna praktik och ta emot patienter som inte bara är miljonärer är att man är ansluten till den allmänna försäkringen. Antalet privatläkare som är anslutna till den allmänna försäkringen var länge — här är väl fakta helt ostridiga — ganska konstant. Antalet heltidspraktiserande minskade något, medan antalet fritidspraktiker ökade. Under senare år har minskningen stannat av samtidigt som antalet fritidspraktiker har ökat. Antalet besök hos privatläkare har numera upphört att minska. Jag har den uppfattningen att det är bra om antalet privatpraktiserande läkare ökar. Det ger större valfrihet och ökad konkurrens inom sjukvården, vilket är till fördel för människor som behöver läkarvård. Det var, herr talman, med den utgångspunkten och de värderingarna som vi under min tid som hälsovårdsminister tog fram ett förslag om hur man skulle kunna nyrekrytera privatläkare. Det är något förvånande att läsa i Dagens Nyheter att Gertrud Sigurdsen påstår att de borgerliga regeringarna inte gjorde någonting för det — vi tog faktiskt fram en hel utredning när jag fanns i departementet. Eftersom det finns så få privatläkare kan det rimligen inte vara så attraktivt, och vi ville behålla så många som möjligt utan att för den skull beröva sjukhusen eller vårdcentralerna det patientunderlag som självklart behövs för att vården där skall bli den bästa möjliga. Det är individernas behov som skall vara avgörande för sjukvårdens utveckling och inriktning. Det är viktigt att de får en så bra vård som möjligt, och då är det inte bra att en vårdproducent — landstingen, eller för den delen Malmö kommun, som är huvudman -— får all bestämmanderätt. Detta är ett förslag av stor principiell räckvidd, och det var därför jag framställde interpellationen. Jag hoppas att Gertrud Sigurdsen svarar på de frågor jag har ställt här igen, och jag har ett par frågor till. I går kom det, herr talman, ett frivilligt initiativ från Läkarförbundet för att med vikarier öka tillgången på läkare i de nordliga länen. Man räknar med att ett 50-tal platser skulle kunna besättas under ett års tid. I TV kunde vi höra hur det socialdemokratiska landstingsrådet Mary Frank betackade sig för sin egen del och för sina väljares del för denna hjälp. Hon sade att kontinuiteten var viktigare för patienten, och därför kunde inte tillfälliga vikarier räkna med att få jobb i Västerbotten. Delar sjukvårdsministern Mary Franks uppfattning? Skall landstingen tacka nej till vikarierande läkare och hellre stå utan läkare helt och hållet? Är det en god sjukvårdspolitik? Jag har bara en fråga till: Innebär Dagmarförslaget, herr talman, att ni definitivt har lagt vår utredning om privatläkare helt åt sidan? Låt mig bara till sist förklara att vi i folkpartiet också är öppna för en diskussion om försäkringsersättningen till bl.a. fritidspraktiker. Det är mycket möjligt att den behöver ses över, men det är orimligt att mer eller mindre hindra läkare från att frivilligt arbeta på ledig tid eller göra dem tillgängliga bara för ett fåtal som kan betala. I ett socialliberalt samhälle, herr talman, försöker vi ge valfrihet åt alla, inte åt ett fåtal.